Fru talman! Det var en del nya besked, att bollen skickas tillbaka till de regionala beslutsfattarna. Jag kan till viss del hålla med kommunikationsministern när han säger att en tunnellösning blir en mer regional angelägenhet därför att det huvudsakligen skulle vara pendeltåg som går i denna tunnel. Nu säger åtminstone Banverket att tunneln går att använda för mindre tågsätt, även lokdragna sådana. Det kan alltså vara en lösning för kortare tågsätt. Om vi skall ha många tåg, som går ofta, kan även en sådan här tunnel vara en utmärkt lösning. Man får heller inte glömma bort att i de 1,55 miljarder som har anslagits i Dennispaketet, och som staten har accepterat, ligger inte heller lösningen för Stockholms central. Det är ett problem i dag för alla resenärer, både fjärrtågsresenärer och pendeltågsresenärer, att det är för korta uppehållstider och för dålig kapacitet. Det kan man inte lösa om man inte skall riva Postens nya terminal eller delar av SJ:s kontor och centralstationsbyggnaden. Där måste man hitta helt andra lösningar. Antingen lägger man spåren ovanpå eller också lägger man dem under. Frågan är liksom inte löst ännu. Det man kan säga är att huvuddelen av de tåg som skulle gå i tunneln är pendeltåg. Men det fråntar inte landets regering och staten deras ansvar för Riddarholmen, som är av oerhört central kulturhistorisk betydelse. Man bör se till att från statens sida värna om en sådan viktig historisk holme och de byggnader som finns där. Med det menar jag att det råder ett delat ansvar mellan regionen och staten för att hitta en miljömässigt acceptabel lösning, som också klarar den miljövänliga järnvägens behov av en ökad kapacitet. Mitt tips och min fråga till statsrådet är: Kommer statsrådet att uppta sådana här överläggningar med regionen för att hitta en miljömässigt acceptabel lösning i form av en tunnel och för att hitta finansieringen av en sådan lösning?
Fru talman! Jag är mycket glad för den här interpellationsdebatten. Jag tror nämligen att samtliga debattörer är drivna av samma omsorg om kulturmiljön i Stockholm och av att vi skall få en bra kollektivtrafik, som kan föra över mer trafik från väg till järnväg. Vad det handlar om är pengar. Jag har pekat på att staten står för en bassatsning på någonting som hela regionen hittills har varit enig om. Nu kanske det finns nya majoriteter i regionen. Men vi har penetrerat förutsättningarna i trafikutskottet för att hitta mer pengar till Stockholmsregionen. Jag vågar påstå att förutsättningarna att i denna kammare göra omfördelningar till förmån för Stockholmsregionen är mycket begränsade, för att uttrycka sig diplomatiskt. När vi nu ger tips åt varandra, vill jag säga: Ta gärna sådana kontakter i trafikutskottet! Där ligger nu propositionen. Det är fullt möjligt för riksdagen att göra sådana omdisponeringar. Regeringen kommer inte att ta initiativ till sådana överläggningar, utan det är en typ av debatt som bör föras i denna region. Vill man göra omprioriteringar i det stora paket på 36 miljarder kronor som skall investeras i den här regionen är det en fråga för regionen. Villkoren för statens medverkan är solklara. Regionen har bollen om man vill göra förändringar. Jag och regeringen har ingenting alls emot att man höjer den basstandard som staten bjuder regionen på.

Fru talman! Annika Åhnberg har frågat mig om regeringen avser vidta åtgärder för att klargöra att produktion av herbicidresistenta sockerbetor inte kommer att tillåtas. Sedan lång tid används i jordbruket herbicider som dödar ogräs utan att skada själva grödan. Sådana s.k. selektiva ogräsbekämpningsmedel har tagits fram genom att man har hittat en substans som inte skadar kulturväxten men som dödar merparten av ogräset. Den substansen kan sedan användas som ett selektivt ogräsbekämpningsmedel för växtslaget i fråga. Det är viktigt att vi tar fram och använder bekämpningsmedel som inte är skadliga för människor och som kan brytas ned på ett miljövänligt sätt. Regeringen kommer aktivt att verka för en minskad användning av bekämpningsmedel i jordbruket och noggrant följa det tidigare beslutade halveringsprogrammet. Den internationella gentekniska forskningen när det gäller kulturväxterna har hittills främst inriktats på att ta fram växter som är resistenta mot virussjukdomar, insekter och herbicider. Med hjälp av genteknik har det också tagits fram en sockerbeta. I försök i Sverige bl.a. skall man prova om den är resistent mot ett visst bekämpningsmedel. I debatten har hävdats att en sådan resistens kan bidra till att sänka mängden aktiv substans bekämpningsmedel per hektar. Det har också hävdats att det tvärtom kan leda till en ökad användning av bekämpningsmedel. I en utmaning behandlas dessa frågor. Betänkandet har remissbehandlats och bereds för närvarande i regeringskansliet. Jag har inhämtat att Miljöskyddskommittén kommer att föreslå en samlad lagstiftning för att reglera användningen av genetiskt förändrade organismer. Avsikten är att också etiska bedömningar skall ingå i prövningen. Det försök att prova gentekniskt förändrade sockerbetor som Annika Åhnberg tar upp i sin fråga förutsätter enligt växtskyddsförordningen tillstånd av Jordbruksverket. Verket har informerat mig om att ett beslut i frågan kommer att fattas inom kort. Vid den prövning som verket kommer att göra skall särskilt beaktas att odlingen inte innebär risker för omgivningen eller för miljön eller risk för utarmning av den genetiska mångfalden. Ett närmare ställningstagande till produktion av herbicidresistenta sockerbetor får alltså anstå tills vi har ytterligare kunskaper på det här området.
Fru talman! Jag ber att få tacka för det långa svaret, men det är beklagligt att själva frågan undviks. Jordbruksministern berör mer i förbigående att två stora utredningar -- den nyligen avslutade Genteknikberedningen och den ännu inte avslutade Miljöskyddskommittén -- har berört frågor kring den moderna avancerade biotekniken. Det nämns dock inte i svaret att dessa har kommit till helt olika slutsatser. Jag tillhörde den minoritet i Genteknikberedningen som reserverade sig, och jag hälsar därför Miljöskyddskommitténs åsikter om att det behövs en samlad lagstiftning med stor tillfredsställelse. Det är bra. Den här gången rör min fråga inte gentekniken i sig, även om det naturligtvis är gentekniken som möjliggör den utveckling som vi står i början av. Det handlar om att vi står i början av en process. Jordbruksministern nämnde i svaret att de stora kemiföretagen satsar mycket stora pengar på att utveckla grödor som är motståndskraftiga mot bekämpningsmedel, och jag hör till dem som inte tror att detta i sin förlängning leder oss bort från ett kemikalieberoende jordbruk. När man har lagt ner oerhörda summor på att ta fram sådana grödor leder detta i sin förlängning också till att man vill använda dem i kommersiell produktion. Detta kommer att låsa fast oss i beroendet av kemikalier som bekämpningsmedel. Det är ett strategiskt val som vi nu har att göra. Jag känner en oro för att det, när vi tillåter de första stegen, när vi tillåter försöksodlingarna, för oss längre och längre in på en väg där det till sist blir omöjligt att säga nej. Det är detta strategiska val som jag undrar om inte regeringen också anser att man måste göra nu.

Fru talman! Det finns anledning att i stora stycken dela den oro som Annika Åhnberg känner inför ett ökat beroende av kemiska medel. Det finns också anledning att noga tänka igenom vad som kommer ut av den gentekniska forskning som pågår och framför allt hur den så småningom kommer att användas. Jag ser det som mycket angeläget att vi från regering och riksdag tar tag i denna fråga och försöker sätta de gränser som är nödvändiga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Sverige är ett litet land och att vi är beroende av vad som händer i vår omvärld. Vi kan inte avskärma oss från den ökade kunskap som finns i omvärlden. Att använda resistenta sorter kan säkert leda till att användningen av bekämpningsmedel minskar. Men det finns tyvärr också en risk att beroendet av dessa bekämpningsmedel samtidigt ökar. I det sammanhanget finns det säkert anledning att inte bara titta på de miljömässiga och etiska problem som uppkommer, utan även på de ekonomiska effekterna.
Fru talman! Jag är glad att jordbruksministern delar min oro över den framtid som vi eventuellt står inför. Vi är alla som konsumenter berörda av denna fråga. Också producenterna inom vårt jordbruk är berörda, och miljön är någonting som angår oss alla. Det som är så svårt är att det inte hos någon av dessa berörda finns en strävan efter att dessa intentioner skall förverkligas, att det är denna väg som vårt jordbruk i framtiden skall ta. Trots detta drivs vi in i denna utveckling, därför att det finns en mycket stark intressegrupp: de stora kemiföretagen. De har enorma resurser att avsätta för forskning, resurser som samhället med sina satsningar inte kan komma i närheten av. Jag håller helt och fullt med om att vi inte kan avhända oss möjligheten till forskning. Man bör så gott som aldrig avhända sig möjligheten till forskning. Det viktiga är att vi redan nu markerar att vi inte önskar denna utveckling av jordbruket mot en kommersiell tillämpning av de här metoderna och användningen av de här grödorna och att vi skall försöka komma bort från den.
Fru talman! Annika Åhnberg säger att varken konsumenter eller miljövänner är intresserade av att den här utvecklingen skall förverkligas samtidigt som hon säger att vi inte skall avstå från forskning. Dessa bägge uttalanden hänger inte riktigt ihop. Om vi vill gå vidare med forskningen kan det hända att den här utvecklingen leder till att vi producerar mera bioprodukter -- framför allt mat men även andra produkter -- med högre effektivitet och till lägre kostnad. Detta är något som ganska många i vårt samhälle vill åstadkomma. Problemet är att begränsa och helst eliminera de miljöeffekter eller annan påverkan som kan uppstå. Personligen känner jag oro inför den starka koppling som finns mellan utsädesföretag i världen och kemiska industrier. Det kan bli ett beroende som inte är bra. Men det är möjligt att man kan hantera det på något annat sätt än genom att stoppa utvecklingen.
Fru talman! Både konsumenter och producenter har naturligtvis intresse av att produktionen av livsmedel blir så effektiv och billig som möjligt. Men både konsument och producentintressena är mera sammansatta än så. Det handlar faktiskt också om ett helhetsintresse för miljön inför framtiden. Det som hittills har kommit till uttryck i debatten från alla inblandade grupper, förutom kemiföretagen, är att detta inte är den utveckling man önskar. Det finns också alternativa vägar att gå. Det här är inte vårt enda sätt att klara odlingen, men det satsas inte lika mycket på de andra metoderna. Jag tror att det är bra om kemiföretagen får klart för sig att det visserligen är tillåtet med forskning, eftersom forskningen alltid skall vara så fri som möjligt, men att det i framtiden inte kommer att finnas något utrymme för den kommersiella tillämpningen. Deras intresse av att satsa på just den här inriktningen borde då rimligtvis minska, och intresset för att välja andra, alternativa metoder som stämmer överens med de politiska målen och med människors önskningar och förhoppningar inför framtiden borde bli större. Därför är de politiska markeringarna så viktiga.
Fru talman! Annika Åhnberg tar nu upp, liksom hon gjorde i frågan, begreppet vägval när det gäller val mellan alternativ produktion och produktion där man tar hjälp av kemiska medel. Jag är inte säker på att det just nu finns ett sådant absolut vägval. Det finns en ganska betydande kunskap, och jag ser gärna att den förbättras, när det gäller alternativa odlingsformer utan kemiska medel. Samtidigt måste vi vara medvetna om att hela vår jordbrukskultur bygger på monokulturer, där man strävar efter att i huvudsak odla bara en gröda på ett fält och ta död på allting annat. Detta är grundläggande, och det är fråga om att göra det på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det är inte alltid säkert att en mekanisk bearbetning är bättre, eftersom det ofta ökar läckaget av framför allt kväve till grundvattnet.
Fru talman! Vägval var kanske ett illa valt ord. Vi har andra erfarenheter i politiken från att det kanske inte är så lyckat att prata om den enda vägen eller vägen vi skall välja. Jag kan hålla med om att det var ett illa valt ord. Jag är också fullt medveten om att vi i dag inte kan välja bort hela den utveckling vi har haft inom jordbruket under senare delen av 1900-talet och som har fört oss till den situation vi befinner oss i. Men det är mycket troligt att det som man i dag satsar stora forsknings och utvecklingsresurser på kommer att förverkligas i morgon. I verkligheten är villkoren och möjligheterna ojämlika för dem som t.ex. vill satsa på alternativ odling i förhållande till dem som har enorma resurser att satsa på genteknik och kemiska bekämpningsmedel. Därför är det oerhört viktigt att man från politikerhåll försöker bidra till den utveckling som man gång efter annan lägger fast i politiska mål, som man vill se förverkligad. Jag hade därför önskat ett tydligare svar på frågan: detta är inte den framtid vi önskar.
Fru talman! Låt mig bara säga att jag tycker att det är kolossalt värdefullt att vi kan utveckla den alternativa odlingen och kunskapen som finns där, kanske inte bara för att använda den i just den alternativa odlingen utan även i annan mera konventionell odling. Jag tror dock att det vore för tidigt att nu kategoriskt avvisa de här möjligheterna. Vi har inte tillräcklig kunskap. Som jag sade tidigare i mitt svar får vi vänta litet grand innan vi kan göra denna bedömning. Jag tror framför allt att det är viktigt att vi nu inte sågar av möjligheterna att gå vidare med forskningen. Det är inte bra att avbryta inhämtandet av kunskap, och det är vad som pågår i det här sammanhanget.

Fru talman! Kent Carlsson har frågat utrikesministern vad regeringen avser göra för att motverka brotten mot mänskliga rättigheter i Algeriet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den algeriska republiken genomlever nu den svåraste kris landet haft sedan det blev självständigt för drygt 30 år sedan. Sedan februari i fjol råder undantagstillstånd. President Muhammed Boudiaf mördades, och landet styrs provisoriskt av den s.k. höga statskommittén. Nationalförsamlingen har upplösts och de val vars andra omgång skulle ha hållits i början av året i fjol genomfördes aldrig. Specialdomstolar har inrättats i kampen mot subversion och terrorism. Hittills har civil-, militäroch specialdomstolar avkunnat ett 40-tal dödsstraff, och så vitt vi vet har fem av dessa verkställts. Under den lagligt valde presidenten Benjedids maktinnehav sökte sig den algeriska ledningen fram emot en demokratisk utveckling. Det gamla enpartisystemet skulle ersättas av ett flerpartisystem. Valen till de kommunala församlingarna och borgmästarposterna under 1990 blev en framgång för de islamiska fundamentalisterna, samlade bakom partiet FIS, den islamiska välfärdsfronten. Företrädarna för FIS tog över makten i ett stort antal kommuner, och det verkade uppenbart att de skulle göra detsamma i valet till nationalförsamlingen som delvis genomfördes strax före årsskiftet 1991/92. Inför det perspektivet ingrep de mot regimen Benjedid oppositionella krafterna inom FLN och tvang Benjedid att avgå från presidentposten. Så småningom förbjöds också FIS. Därmed inleddes det skede av utvecklingen i Algeriet som vi har sett gå mot alltmer skärpta och våldsamma urladdningar. De ledande islamisterna sitter fängslade, och övriga aktivister har gått under jorden. Väpnade grupper utövar terror mot civila. Attentat mot statliga institutioner och mord på poliser, gendarmer och militärer hör till vardagen. Man räknar med att mellan 200 och 300 gendarmer, poliser och soldater mördats under 1992. Utvecklingen i Algeriet är inne i en ond cirkel. Våld föder våld. Anklagelserna mot regimen i Algeriet för brott mot de mänskliga rättigheterna har varit många under det senaste året. Den svenska regeringen har tagit upp saken med företrädare för Algeriet. Detta gjordes bl.a. under det besök som Ali Haroun, en av medlemmarna i Den höga statskommittén, gjorde här för snart ett år sedan. Vi ämnar göra så även i fortsättningen. Den algeriska regeringen har själv beskrivit situationen så att landet efter åratal av enpartivälde befinner sig i ekonomiskt, politiskt, socialt och moraliskt förfall. För att komma till rätta med detta och få bort grogrunden för den religiösa extremismen, måste man, enligt den algeriska regeringen, skapa ekonomisk tillväxt, avskaffa orättvisorna och rensa bort korrupta element ur statsapparaten. Även i en sådan situation måste emellertid respekten för mänskliga rättigheter iakttas. Det ankommer, enligt vår åsikt, på demokratierna i omvärlden att ge uppmuntran och stöd åt de krafter i Algeriet som arbetar för en sådan utveckling. Sverige kommer att delta i detta arbete och att nyttja alla tillfällen som ges för att understryka för de algeriska ledarna vilken vikt vi på svensk sida fäster vid att demokratiseringsprocessen fortsätter samt att man visar respekt för de mänskliga rättigheterna, även om säkerhetsläget i landet är svårt.

Fru talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om jag är villig att verka för en ändring i lagen så att innehav av barnpornografi kriminaliseras. 10 a § brottsbalken infördes år 1979. Straffet för den som skildrar barn i pornografisk bild med uppsåt att bilden sprids eller som sprider sådan bild är böter eller fängelse i högst sex månader. I en proposition som regeringen lämnade till riksdagen i december 1992 föreslås att maximistraffet för detta brott höjs till två år. Den 9 februari i år svarade jag här i kammaren på några frågor som gällde sexuella övergrepp mot barn. Bakgrunden till frågorna var bl.a. en mycket uppmärksammad hovrättsdom. I anslutning till mitt svar redogjorde jag för att det inom mitt departement just nu utarbetas en promemoria som bl.a. kommer att behandla frågan om en eventuell kriminalisering av innehav av barnpornografi. Jag vill dock poängtera att denna fråga är mycket svårbedömd och rymmer ett flertal problem av såväl rättslig som praktisk karaktär. Bl.a. måste reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen beaktas så att en kriminalisering inte skulle strida mot dessa regler. Frågan kräver därför ingående överväganden. Min förhoppning är att promemorian skall bli färdig nu under våren. Jag är således för närvarande inte beredd att ge något definitivt svar på Ingegerd
Fru talman! Jag tackar för svaret. Allt fler upprörs alltmer över de rapporter som kommer just nu över att barn har utsatts för, och fortfarande utsätts för, sexuella övergrepp. Det är riktigt att det är förbjudet med barnpornografiska alster i det här landet. Trots det tycks det finnas ett ganska stort flöde av bilder, videor och filmer. Jag tycker inte att förbud i första hand löser problem, men i det här fallet tycker jag faktiskt att man bör vara hård och införa en kriminalisering även för innehav av barnpornografiska alster. Anledningen till detta är att det måste vara uppenbart för var och en att för att kunna producera dessa alster utsätts barn för sexuella övergrepp. De som innehar dessa alster måste också veta vad som har försiggått innan de fått bilderna i sin hand. Dessa människor måste ta ett ansvar och inse att det är förbjudet att bete sig på det här viset. Det sägs i svaret att bl.a. måste reglerna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen beaktas. Om det här skulle finnas vissa hinder för att införa en kriminalisering av innehav av barnpornografiska alster, är justitieministern då beredd att ta initiativ för att ändra i dessa förordningar och lagar?
Fru talman! Ingegerd Sahlströms fråga låter väldigt enkel, men den är mycket komplicerad. Jag vore en dålig justitieminister och en medborgare med dålig känsla för våra grundläggande värden om jag snabbt och enkelt svarade ja eller nej på frågan om jag är beredd att ändra i grundlagarna. Grundlagarna ger uttryck för våra grundläggande värden i samhället. Om vi upptäcker att annan lagstiftning eller förslag till annan lagstiftning står i strid med grundlagarna, måste vi ta oss en ordentlig funderare på om de står i strid med viktiga grundläggande värden. Jag hoppas att vi i så fall är överens om att vi får hitta andra vägar att lösa problemen på, och inte sopa undan våra grundläggande värden. Det är fullständigt omöjligt för mig, om jag vill vara något så när seriös, att enkelt svara på frågan och säga att jag är beredd att ändra grundlagen. Däremot tycker jag att jag mycket tydligt har markerat min inriktning genom att departementet har fått i uppdrag att se på möjligheterna att kriminalisera innehav. Ett sådant uppdrag hade jag aldrig gett om jag inte anser att vi måste finna alla tänkbara vägar för att komma åt övergreppen mot våra barn.
Fru talman! Jag uppskattar mycket de initiativ som har tagits. Samhället måste mycket tydligt markera sin inställning i dessa frågor. Det har vi kanske gjort tidigare också, men det har inte räckt. Därför måste vi gå ytterligare några steg. I början av svaret talas det litet grand om spridningen av barnpornografiska alster. Jag vet genom kontakter med Huddingepolisen att de har haft stora svårigheter att få fram bevismaterial, när det gäller de filmer som har förekommit under senare tid. Man har varit smart nog -- om jag får uttrycka mig så -- att klippa filmerna på olika sätt. Då är det inte samma film som distribueras. Varje film räknas som enstaka, och då är det inte frågan om spridning, om jag har förstått saken rätt. Finns den här problematiken med i den promemoria som skall utarbetas? Är den uppmärksammad där, så att vi kan få svar även på dessa frågor?
Fru talman! Vi på departementet följer mycket noggrant inte bara utvecklingen inom rättssystemet, utan också utvecklingen bland oss människor ute i samhället. Vi lägger nog ner mer systematiskt arbete än vad de flesta kan göra, just på att se hur människor hittar luckor i lagen. Just den fråga som Ingegerd Sahlström tar upp är uppmärksammad. Jag vet också att man ser på möjligheter att komma åt detta rena kryphål.
Fru talman! Jag har i alla fall en känsla av att vi båda är besjälade av att komma till rätta med problemen. Vi får väl se på vilket sätt det kommer att utveckla sig. Jag ser fram emot promemorian. Jag hoppas att den kommer så snart som möjligt och att man under tiden man arbetar med den, tydligt talar om för människor vad som anses vara acceptabelt och icke acceptabelt när det gäller hur vi behandlar våra barn.

Fru talman! Hans Göran Franck har frågat mig om jag ämnar vidta någon åtgärd i anledning av den brottsutredning som bedrivs om mordet på statsminister Olof Palme. Hans Göran Franck åberopar att det framförts kritik mot det sätt på vilket utredningen bedrivs och att det från flera håll ställts krav på att en ny kommission tillsätts. Jag vill då erinra Hans Göran Franck om att jag den 10 november i fjol besvarade en fråga med liknande innehåll från Karl Gustaf Sjödin. Under denna tid har det inte framkommit något nytt som skulle ändra mitt ställningstagande.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Det finns enligt min mening starka skäl att göra en ny grundlig granskning av det sätt brottsutredningen av mordet på statsminister Olof Palme genomförts. Det har nu gått mer än sju år sedan mordet förövades utan att något åtal är aktuellt. Det har framförts delvis mycket stark kritik mot det sätt som utredningen har bedrivits på. Kritiken rör också vissa spaningsspår som är föremål för stort intresse från spaningsledningens sida. I samband med statsminister Olof Palmes dödsdag har det förekommit en omfattande debatt och genomlysning av saken med utgångspunkt i det material som varit tillgängligt i den allmänna debatten. Även spaningsledningen och andra myndighetspersoner har deltagit i den här debatten. Spaningsledaren Hans Ölvebro uttalade då att en opartisk granskning skulle vara av betydelse. Även rikspolischefen Björn Eriksson har uttalat sig positivt härom. Den lämpliga tidpunkten för att inleda den här granskningen skulle enligt Ölvebro vara till hösten i år. Då skulle viss ytterligare utredning ha genomförts, och det är av betydelse att denna utredning får ske ostört. Det är framför allt en uppföljning av vad som inträffat efter Edelmankommissionens undersökning som bör göras, men det finns även anledning att granska vad Edelmankommissionen prövat, i den mån den bygger på uppgifter som sedermera visat sig vara felaktiga. Det är angeläget att granskningen görs av personer som står helt självständiga i förhållande till polis och åklagare och tidigare undersökning. För att brottsutredningen skall kunna uppnå ett resultat till hösten är det enligt min mening också viktigt att den tillförs ytterligare resurser.
Fru talman! Jag är helt övertygad om att svenska folket, precis som Hans Göran Franck och jag, anser att det är viktigt att vi gör allt vad som står i vår makt för att lösa mordet på tidigare statsminister Olof Palme. Vi från regeringens sida är inte låsta i vår uppfattning om hur detta arbete skall bedrivas. Vi kan, som jag sade, emellertid inte i dag se att något nytt har framkommit. Jag vill i det här sammanhanget påpeka för Hans Göran Franck att det i denna fråga är självklart för regeringen att föra en ständig dialog med företrädare för det socialdemokratiska partiet. Jag kan garantera att vi än så länge har varit helt överens om hur vi anser att arbetet skall bedrivas.
Fru talman! Det är bra att justitieministern och jag är helt överens om vikten och betydelsen av detta. Det är också betydelsefullt att man är öppen för åtgärder som kan vara av betydelse för förtroendet för rättsväsendet. Som justitieministern vet finns det ju tyvärr nu en del rapporter som tyder på att förtroendet för rättsväsendet har sjunkit, vilket är mycket beklagligt. Det gäller att på alla sätt söka reparera detta. Jag tror att frågan om brottsutredningen av mordet på Olof Palme har en viss betydelse i sammanhanget, även om den betydelsen kanske inte skall överdrivas. Det är också bra att justitieministern säger att man inom regeringen inte är låst i sin uppfattning av hur detta arbete skall bedrivas. Det finns nu en motion i denna fråga, som kommer att behandlas i konstitutionsutskottet. Mitt intryck är att man från socialdemokraternas sida nu är positivt inställd till att ytterligare en granskning görs.
Fru talman! Som jag sade för regeringen en fortlöpande diskussion och en dialog med det socialdemokratiska partiets partiledning. Vi driver arbetet på det sätt som vi har varit överens om, och självfallet skall vi fortsätta att ha en dialog.
Fru talman! Utöver vad jag hittills har sagt i debatten vill jag påpeka att det är av betydelse att spaningsledningen och rikspolischefen på senare tid har gjort dessa uttalanden. Det är det nya som har kommit till. Det gäller nu att det förs en diskussion också med dem om den här saken och att man dessutom försöker klara ut om det behövs några ytterligare förstärkningar fram till hösten, vilken av spaningsledningen och rikspolischefen bedöms som en mycket kritisk och viktig tid.
Fru talman! Jag sade det inte tidigare, men det kan vara på sin plats att påpeka att det inte bara är vi politiker som är involverade i diskussionen. Även representanter från Rikspolisstyrelsen är involverade och deltar i denna diskussion.
Fru talman! Även om det svar justitieministern skriftligen gav var negativt, tycker jag att debatten har visat på en positiv och öppen inställning.

Fru talman! Kent Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att bibehålla den bemanning i lotsväsendet som även är av betydelse för försvaret och sjösäkerheten. Riksdag och regering styr Sjöfartsverket, liksom övriga affärsverk, genom mål för verksamheten och ekonomin. För lotsningen är målet att tillhandahålla en säker lotsning till alla hamnar av betydelse. Kravet på effektiviseringar och rationaliseringar av statlig verksamhet omfattar även Sjöfartsverket. Verket genomför med den utgångspunkten en successiv anpassning av lotsorganisationen till sjöfartens ändrade struktur. Servicegraden för sjöfarten skall dock inte förändras. När det gäller Kent Olssons fråga om bemanningen inom lotsväsendet har jag inhämtat att Sjöfartsverket ser över vissa bemanningsfrågor inom bl.a. sjötrafikavdelningen. Arbetet är dock inte klart, och någon rapport föreligger således ännu inte hos Sjöfartsverket. Jag har därför inte någon ytterligare kommentar i frågan.
Fru talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag tror att kommunikationsministern och jag är överens om att Sjöfartsverket, lika litet som andra verk, kan undgå rationaliseringar och effektiviseringar. Det gäller emellertid också att se till att man får en säker lotsning, att servicegraden inte förändras och att sjösäkerheten kan hållas på den höga nivå vi har nu. Jag upplever att kommunikationsministern och jag är överens även om det. Marstrand kommer det inom Skagerraks sjötrafikområde enbart att finnas en enda bemannad lotsutkik. Mellan Smögen och Marstrand sker varje år ca 8 800 fartygsrörelser av fartyg på över 50 meter. Många av dessa fartyg har farlig och miljöfarlig last, exempelvis råolja. Nyttan av att ha kvar lotsutkiken är alltså av miljöskäl helt klar. Två lotsstationer måste i det här läget vara bättre än en enda, vilket skulle bli resultatet av förslaget. Bortsett från nyttan för miljön gör den här stationen nytta också genom att risken för olyckor minskar för många yrkesfiskare, som är beroende av hjälp och assistans. Under fjolåret upptäcktes från lotsutkiken fem olika sjöolyckor, som fick ett lyckligt slut tack vare bemanningen i lotsutkiken. Man räknar med att tolv eller tretton personer kunde räddas till livet på det här viset. Jag vill ställa en fråga till kommunikationsministern, även om jag är medveten om att han inte helt kan svara på den: Borde det ändå inte finnas möjligheter att genomföra dessa besparingar inom Sjöfartsverket utan att lägga ner lotsutkiken?
Fru talman! Som jag sade i mitt svar pågår det inom Sjöfartsverket en översyn av de här frågorna. Det finns ännu ingen rapport, det finns inget underlag att ta ställning till. Inte ens generaldirektören har fått in underlag för ställningstagande i den här frågan. Som Kent Olsson säger handlar det i det här fallet om en befattning. Sjösäkerhet är ju oerhört viktigt, det har inte minst den senaste tidens svåra olyckor i Östersjön och på andra håll i världen visat. Vi måste göra allt för att se till att vi har en bra sjösäkerhet, men frågan är om vi kan lösa de stora sjösäkerhetsproblemen genom att ha fysiska personer utplacerade vid olika utkikspunkter, som blickar ut över vattnet. Vi skall ändå komma ihåg att det i dag finns två utkikar och att man diskuterar möjligheten att ta bort en. Över den stora delen av Skagerrak sker ändå icke någon personlig övervakning. Jag förringar inte detta, men det är inte en lösning på sjösäkerhetsproblemen. Sjöfartsverket har i uppdrag att ta ett stort samlat grepp på detta och se till att vi har en väl fungerande sjösäkerhet. Denna arbetsgrupp håller på med sitt arbete, men den är inte klar. Man har exempelvis ännu inte haft några diskussioner med de fackliga organisationerna. Därför tycker jag, fru talman, att det är för tidigt att gå in i en sakdiskussion om just den fråga som Kent Olsson ställer till mig i dag, även om den i sig kan vara nog så viktig.
Fru talman! Jag är medveten om att kommunikationsministern i sakdiskussionen inte kan ge de svar som jag skulle vilja ha beroende på att vi är i ett tidigt stadium. Men samtidigt är många människor nere på kusten oroliga för miljön. Det är inget tvivel om att om man har haft två lotsstationer och lotsutkikar och minskar det till en innebär det en försämring även om man kan fråga sig hur många lotsutkikar man skall ha för att försäkra sig om sjösäkerheten. Kommunikationsministern har gett i uppdrag till en arbetsgrupp att se över sjösäkerheten. Det känns litet underligt att Sjöfartsverket i det här läget går in och säger att man vill minska antalet lotsstationer från två till en. Jag vill notera att dessa två lotsutkikar i Brofjorden vid Marstrand i dag ger ett överskott på 79 miljoner kronor. Jag tycker därför att det är litet anmärkningsvärt att man minskar antalet lotsstationer från två till en.
Fru talman! Jag konstaterar att Kent Olsson och jag har exakt samma ambition, nämligen att se till att vi får en bra sjösäkerhet. Sjöfartsverket är mycket kompetent i dessa frågor. Verket håller nu på att se över bl.a. personalfrågor när det gäller lotsutkikarna. Jag avvaktar den utredningen. Först därefter kanske det är meningsfullt att Kent Olsson och jag har en ny debatt i frågan.
Fru talman! Även om kommunikationsministern inte kan ge några definitiva svar, uppfattar jag, eftersom vi har varit överens om att sjösäkerheten är viktig, att vi så småningom kanske också blir överens om att lotsutkiken i Marstrand är värd att bevara.
Fru talman! Kent Olsson gör nu en övertolkning av mitt svar. Jag kan inte uttala mig om just lotsutkiken i Marstrand, utan jag avvaktar Sjöfartsverkets handläggning av denna fråga. När den är slutförd, kan Kent Olsson och jag ha en ny debatt i denna fråga.
Fru talman! Per Erik Granström har frågat mig om medel är avsatta för genomfarterna vid Ludvika och Grängesberg och i så fall när i tiden projekten kan genomföras. Regeringen har nyligen presenterat en proposition om investeringar i trafikens infrastruktur där regeringen bl.a. lämnar förslag om inriktning och finansiering av framtida investeringar. Regeringen har därmed försett riksdagen med ett förslag till övergripande riktlinjer för hur infrastrukturen skall utvecklas och i vilken omfattning de olika trafikpolitiska delmålen kan tillgodoses. Föreslagna riktlinjer avser t.ex. den geografiska avgränsningen av det prioriterade vägnätet, det s.k. stamvägnätet, samt vilken standard de olika stråken i nätet skall uppnå under planeringsperioden 1994--2003. Beträffande finansieringen föreslår regeringen att investeringarna bör betalas genom att Vägverket och Banverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret inom en av riksdagen beslutad låneram. Syftet med propositionen är bl.a. att stärka riksdagens och regeringens inflytande över investeringsplaneringen och ge dem möjlighet att i betydligt högre grad än tidigare påverka inriktningen av investeringarna i vägar och järnvägar. Det är dock Vägverkets och Banverkets ansvar att inom ramen för riksdagens beslut om den angivna investeringsinriktningen och inom angiven låneram välja ut de enskilda objekten och upprätta investeringsplaner. I vilken mån som medel kommer att avsättas för nämnda genomfarter avgörs därmed i och med att dessa planer upprättas.

Fru talman! Syftet med den proposition som lades fram förra måndagen var just att riksdagen skall få ett ökat inflytande över planeringen av de strategiska väg och järnvägsinvesteringarna under de kommande tio åren. Denna proposition har riksdagen nu på sitt bord. Regeringen avvaktar ett beslut i den frågan. Därefter kommer alltså Vägverket och Banverket att upprätta genomförandeplaner för detta. Vilka kriterier som man har när man tar fram dem, kan jag inte exakt svara på. Men man tittar bl.a. på att man får så mycket som möjligt färdigt av olika stråk. Man kommer naturligtvis att ta de mest samhällsekonomiskt lönsamma projekten först. Samhällsekonomi innebär bl.a. det som Per Erik Granström var inne på, nämligen sådant som innebär att man t.ex. kan minimera antalet trafikolyckor. I detta sammanhang är jag övertygad om att denna typ av förbifarter kommer att komma mycket högt upp på prioriteringslistan. Jag kan emellertid i dag inte ge något svar på detta helt enkelt därför att jag ännu inte har fått in något underlag från Vägverket och Banverket. Vägverket och Banverket avvaktar riksdagens ställningstagande till den proposition som regeringen har lagt fram.

Fru talman! Per Erik Granström tar upp två konkreta förbifarter på riksväg 60. Det är mycket svårt för mig att veta var dessa ärenden befinner sig i planhänseende i dag. Är de färdiga att startas? Finns det fastställda arbetsplaner? Har man löst markfrågor? Det är inte detta som riksdagen nu skall ta ställning till utan det är vilka nationella stråk som vi skall satsa på. Därefter får man se vilka projekt som är färdiga att köra i gång omedelbart. De kommer att startas omedelbart. De som ligger längre bak i planeringen genom att man inte har löst planfrågor etc. kommer med nödvändighet att startas något senare.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta mycket fylliga och informativa svar på min fråga. Orsaken till att jag ställde frågan är de uppgifter som funnits i pressen under senare tid. Jag har ingen uppfattning om huruvida det varit några fel med de affärer som förekommit, men också rykten kan skada marknaden. Blankningsaffärerna har blivit vanliga på senare tid, efter det att de har blivit tillåtna, men som framgår av svaret behöver det inte vara något oegentligt i detta. Men blankning i större skala kan få kursdrivande effekter och ge stora vinster. Om det skulle förekomma oegentligheter i samband med blankningen, kan det skada tilltron till börsen och till det finansiella systemet. Det kan också skrämma bort aktieägare. Mot bakgrund av de åtgärder som har redovisats i det mycket fylliga svaret, bl.a. det som Fondbörsen, Finansinspektionen och Svenska fondhandlarföreningen är i färd med att göra, är jag nöjd med svaret.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tolkar det mycket positivt. Med den handläggning som statsrådet anvisar ges ju möjlighet att beakta den oro som onekligen finns ute bland företagen inför hur man likviditationsmässigt skall klara morgondagen. Ett direkt genomförande av de framlagda förslagen skulle ställa krav på ökad likviditet i företagen. Det är för närvarande svårt för många företag att klara en ökning av likviditeten, inte minst med tanke på att bankerna är ganska kärva. Till detta kommer att många företag nu råkar ut för att deras kunder begär längre kredittider, upp till 60 dagars kredit. Också det anstränger likviditeten. Det kan vidare på momssidan bli visst administrativt merarbete för en del företag om man förtätar inbetalningarna. Även om rapporten grundar sig på ett riksdagsbeslut tycker jag att företagen bör få någon form av kompensation för att de tar på sig en stor del av skatteuppbörden. Som sagt menar jag emellertid att dessa frågor med den handläggning som är skisserad fått en rimlig belysning. Än en gång tack för svaret!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

Jag känner även till exempel på att företagaren har drivits till personlig konkurs med familjetragedier som följd. Det finns mot denna bakgrund enligt min mening fog för att gå till handling i denna fråga och inte låta tiden löpa i väg för långt. Det finns behov -- med råge -- på detta område. Visst skall en hel del vara upp till bankerna, men jag kan ge skäl både för och emot detta. Mycket var upp till bankerna också under 80-talet, och vi vet hur det sedan har gått. Det är viktigt att vi i samhället sätter upp vissa ramar och försöker ange vissa etiska riktlinjer. En kreditmarknadsnämnd skulle kunna ge oss snabbare beslut och vägledning än eventuella försök till lagstiftning. En sådan nämnd skulle tillskapa en kanal för att sakligt behandla det missnöje som annars behandlas enbart i kvällspress och liknande. Redan det faktum att det skulle finnas ett sådant här organ att vända sig till skulle med största sannolikhet bidra till en form av självsanering, vilket är viktigt. Det skulle också kunna inverka på kapitalförsörjningen, vilket är betydelsefullt inte minst i detta konjunkturläge. Jag skulle vilja få litet mer av klarlägganden från statsrådet huruvida han är beredd att ta initiativ och mera ta fasta på dessa behov.

Fru talman! Det är inte alls fråga om något slags planstyrning utan om att ha en instans som på ett bra sätt kan ange etiska och andra riktlinjer. I Lindbeckrapporten konstateras ju att man efter finanskrisen måste tillse att vi får en på sikt fungerande kapitalmarknad, att det är risk för att bankerna blir överdrivet försiktiga och att det är viktigt att uppnå goda förutsättningar för en flexibel och konkurrensorienterad finansmarknad med en mångfald av aktörer och finansiella instrument. Man talar om att det är risk för att bankerna snarare minskar sin utlåning efter den senaste tidens skräckupplevelser. Jag gläder mig åt att statsrådet och flera andra har sagt att man inte skall lämna någon möda ospard för att få tillbaka skattebetalarnas pengar i banksystemet och beivra brottsligheten, men jag skulle vilja se litet mer av denna energi och beslutsamhet i just denna fråga.

Fru talman! Jag tackar så länge för det beskedet. Vi får väl anledning att återkomma i frågan.

Fru talman! Det är jättebra att man sätter i gång denna process. Varje dag dör svenska företag. Tyvärr försvinner också innehållet i företag bort från Sverige, till Polen och andra låglöneländer. Det är oerhört viktigt att vi ser till att förutsättningar för friska företag finns. Det handlar här om pappersförluster. Det är väl positivt att man har satt i gång en process, men jag tycker att Bo Lundgren och andra som har inflytande skall tillse att den också går snabbt. Regeringen betonar att det för att vi skall klara krisen i Sverige också behövs företagare och företag som kan fungera. Jag tycker att det är onödigt att företag skall gå i konkurs genom följdverkningar som man inte har tänkt på. En av orsakerna till det som sker är att regeringen hela tiden hävdade att man skulle hålla kronans värde uppe. Många trodde på detta. De placerade inte om pengarna, utan de lät utlandslånen finnas kvar. Därför tycker jag att det är oerhört angeläget att problemet åtgärdas snabbt. Snabbt är inte fråga om ett år, som det ofta är i riksdagen. Det är på sin höjd fråga om månader.

Fru talman! Förutsättningarna för att vi skall få en förändrad och stark krona är att svenska folket tror på att besparingarna leder till något. Men de måste vara rättvisa. Alla måste vara med och spara -- inte bara några få. Jag tror att vi är ganska överens om riktlinjerna i stort, utom när det gäller frågan om rättvisa besparingar. Jag hoppas verkligen att kronans värde är helt annorlunda om två år. Det är nämligen en förutsättning för att vi över huvud taget skall klara oss i det här landet. Men att anklaga Ny demokrati för att skapa denna oro är att gå litet väl långt. I dag har vi en minoritetsregering. Det fordras faktiskt en majoritet för beslut. Om man respekterar demokratin, förutsätter det att man pratar med någon för att få denna majoritet. Det är just det vi nu diskuterar. Det är inte bara Ny demokrati som har ansvaret för detta.

Fru talman! Det här är kanske ett lämpligt tillfälle att ta upp denna fråga. Det har tydligen blivit en diskussion om frågan om delpensionen.
Fru talman! Men Bo Lundgren gick faktiskt in på denna fråga, och då måste jag få ha rätt att svara på den. Vi har då frågan om det s.k. sveket. Det fanns faktiskt ingen överenskommelse. En överenskommelse träffas mellan två parter, inte mellan en part. Den dag ni är beredda att prata skall vi i Ny demokrati se till att förhandla på lika villkor. Då skall vi hålla våra överenskommelser. Det kan jag gå i god för.

Fru talman! Jag hoppas att Ny demokrati skall få fungera som ett likvärdigt parti i riksdagen och att demokratin respekteras.

Fru talman! Sverige håller faktiskt på att förlora kampen mot den ekonomiska brottsligheten just nu. Vi ser hur skattebrotten sprider sig i landet nästan epidemiskt. De senaste dagarna har momsbedrägerierna kommit på tapeten i en tidigare sällan skådad omfattning. Det rör sig alltså om tiotals miljarder kronor som undanhålls samhället i skattebedrägeri. Enbart när det gäller momsbrotten i Stockholm rör det sig om hundratals miljoner kronor. Det är inte konstigt att lojala skattebetalare blir upprörda, när det får reda på detta. Det är inte konstigt att hederliga företagare blir upprörda när de märker att de hamnar i en sämre konkurrenssituation än deras fuskande kolleger. Vad är det då som händer nu från samhällets sida? Skattemyndigheterna kommer under den kommande treårsperioden, som en följd av förslagen i regeringens budget, att dräneras på 1 500 tjänster. Folk som skulle kunna kontrollera allt detta försvinner ur skattemyndigheternas kontrollverksamhet. Dessutom ser vi hur regeringen lägger fram det ena förslaget efter det andra som krånglar till skattesystemet och som drar resurser från denna viktiga verksamhet som ligger på skattemyndigheterna. Ta bara det fullständigt huvudlösa förslaget om avdrag för reparationer av privathus som exempel! Det kommer att dränera skattemyndigheternas möjligheter att ytterligare kontrollera. Jag fick ett långt svar av Bo Lundgren. Tyvärr måste jag säga att det var ganska tomt och innehållslöst. Det fanns inte något konkret förslag. Jag betraktar det som en ren kapitulation i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Finns det inget konkret förslag, någon signal som skulle kunna gå ut till dem som sysslar med den här verksamheten? Det är just vad som behövs.

Fru talman! Jag märker att Bo Lundgren använder sig av samma debatteknik som han gjorde i fornstora dar. Han talar om vad den socialdemokratiska regeringen har gjort och inte har gjort. Det är faktiskt ett fattigdomsbevis, Bo Jag efterlyser konkreta förslag för att komma till rätta med den akuta och aktuella krisen, för det är detta det är fråga om. Då talar Bo Lundgren om anvisningar i budgetpropositionen för den kommande treårsperioden. De anvisningarna, Bo Lundgren, leder ju till att skattemyndigheterna dräneras på 1 500 tjänster. Det är precis tvärtom -- det blir inga extra insatser för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten, utan man dränerar skattemyndigheterna på tjänster. Dessutom lägger man fram förslag som enligt Riksskatteverkets tjänstemän kommer att kosta -- jag tänker på avdraget för reparationer -- 80 miljoner kronor att förverkliga. Det går precis stick i stäv mot intentionerna när det gäller att komma till rätta med ekobrotten.

Fru talman! Bo Lundgren talar litet föraktfullt om några miljoner, som vi socialdemokrater skulle vilja satsa på kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det handlar faktiskt, Bo Lundgren, om 100 miljoner kronor, finansierade kronor, som vi vill satsa på denna viktiga verksamhet. Dessutom har vi ett mycket omfattande förslag till hur man skall kunna samordna polisens, åklagarens och skattemyndigheternas verksamhet för att få ut största möjliga effekt. Vi hade besök i Bo Lundgrens gamla utskott, skatteutskottet, av Riksskatteverkets personal, som uttryckte en utomordentligt stor oro för det som händer och säger att den inte kan klara denna kontroll. Man pekade särskilt på problemen i självaste Ulf Adelsohn har gått i spetsen för en kampanj mot den ekonomiska brottsligheten och sagt att varje satsad krona i denna verksamhet betalar sig flera gånger om.

Fru talman! Även om Bo Lundgren har stor tilltro till att Riksskatteverket skall klara uppgiften, är verkets personal tveksam till att den gör det med nuvarande medelstilldelning. Det behövs alltså medel för att man skall kunna klara det. Utvecklingen i Stockholm visar mycket tydligt att det behövs medel. Momsbedrägerierna är mycket sofistikerade. Man skriver luftfakturor, bildar luftbolag, bedriver luftexport osv. Här behövs en kontroll av dem som registreras för moms. De måste kontrolleras. När man undersöker detta, kan man se hur samma namn dyker upp den ena gången efter den andra i den ena skumma affären efter den andra. Resurser måste till. Vi socialdemokrater anvisar de pengar som behövs, nämligen 100 miljoner kronor. Jag hävdar fortfarande att våra förslag är finansierade.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret där statsrådet väldigt mycket uppehåller sig vid bekämpningen av narkotika. Jag inser de problem som finns och vet också att tullen gör mycket kraftfulla insatser. Jag tog upp frågan om metallerna, därför att det är fråga om en relativt ny hantering. Sådana kommer både genom legal införsel och då Sverige används som ett transitland och genom smuggling. Anledningen till att jag tagit upp det är att det inte finns någon lagstiftning för hanteringen av dessa oerhört farliga ämnen. Som ett exempel vill jag ta rubidium, som används inom elektroniken. När det kommer i kontakt med fuktig luft uppstår brand. Det reagerar våldsamt tillsammans med vatten, det exploderar. Det smälter redan vid 38,9°C. Ämnet anses så farligt, att det inte får transporteras över huvud taget på passagerarfartyg, och på lastfartyg får det gå endast som däckslast. Det är förbjudet att transportera rubidium på passagerarflyg och privatflyg över huvud taget. Det finns flera sådana ämnen. Det här är vad tullpersonalen har att hantera utan att riktigt veta vad som gäller. Till detta kommer att dessa ämnen ofta är radioaktiva. Det behövs alltså någon typ av lagstiftning för att reglera hanteringen av dessa ämnen, både när de införs för användning här och vid transit. Det förekommer naturligtvis också att de smugglas in, men det förekommer också legal hantering.

Fru talman! Det var väldigt positivt. Det förvånar mig att det inte har kommit några propåer med tanke på att det här diskuteras mycket livligt inom tullen. Man är ganska villrådig över hur man skall hantera dessa farliga ämnen, eftersom det innebär stor fara både för personal och för gods i de hamnar och på de flygplatser där personalen råkar på dessa ämnen. De exploderar alltså när de kommer i kontakt med vatten eller smälter vid 30°C. Dessa ämnen får man tag i t.ex. i det vanliga tullfiltret på flygplatserna, där man går mot rött eller grönt, eller de kommer i vanliga paket som flygfrakt. Det här är ett stort problem. Jag ser det som oerhört positivt om statsrådet kanske rent av kan ta initiativ till samtal med tullen i den här frågan.

Fru talman! Jag tar det här som en positiv invit från statsrådets sida. Alldeles uppenbart finns det behov av lagstiftning, och personalen är orolig.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig om den svenska regeringen tänker ha någon samisk referensgrupp för att bistå den svenska förhandlingsdelegationen under de nu pågående förhandlingarna. Till en början finns det anledning att nämna att den svenska regeringen i samband med öppnandet av förhandlingarna om EG-medlemskap markerade den samiska befolkningens särställning. I Europaoch utrikeshandelsministern Ulf Dinkelspiels öppningsanförande framhölls särskilt att förutsättningarna för rennäringen, vilken är basen för den samiska kulturen, måste säkras. Därefter har statsminister Carl Bildt inför Nordiska rådet den 1 mars i år betonat att de nordiska kandidatländerna inför medlemskapsförhandlingarna har vissa gemensamma intressen och att bland dem är sameoch rennäringsfrågorna. Likaså betonade statsministern att bl.a. samerna utgör en omistlig del av den nordiska gemenskapen och att det är naturligt att ge stöd till dem, särskilt på kulturområdet. Av vad jag nu har återgivit torde med all tydlighet framgå att bevakningen av samiska frågor är något som regeringen fäster avseende vid i medlemsförhandlingarna. När det gäller formerna för integrationsarbetet har det inom regeringskansliet tillsatts ett antal arbetsgrupper, var och en ansvarig för sitt speciella område. Särskilda arbetsgrupper finns sålunda för bl.a. utbildnings och ungdomsfrågor, kultur och informationsutbyte samt för jordbruk, livsmedel och fiske. Frågor som rör samerna behandlas bl.a. i dessa grupper. Till arbetsgrupperna knyts representanter för olika myndigheter och organisationer. Vidare har jag erfarit att företrädare för SSR ingår i en särskild ledningsgrupp för jordbruk och trädgårdsnäring. Mot bakgrund av den uppläggning av integrationsarbetet som jag nu har redovisat finns det för närvarande inte några planer på att inrätta en speciell samisk referensgrupp. När det gäller själva förhandlingsarbetet om EG medlemskap bör väl påpekas att de olika nordiska länderna förhandlar om medlemskap var för sig. Länderna har dock gemensamma intressen på en rad områden och ett nära samråd kommer att ske under hela förhandlingsfasen. Den enstaka viktigaste frågan under det innevarande året då Sverige är ordförande i det nordiska samarbetet är att följa och vid behov samordna dessa förhandlingar. På det nordiska planet finns det dock inte några planer på att tillsätta något permanent organ för EG-samråd på något område. Löpande kontakter kommer emellertid att kontinuerligt tas i de olika frågorna.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är väldigt bra att Sverige i olika sammanhang tar upp samefrågan, men det är tyvärr inte tillräckligt. Som jag ser det är detta ytterligare ett exempel på att regeringen talar med dubbla tungor. Man poängterar samernas särart som ursprungsfolk, samtidigt som man säger att deras frågor ingår i de andra frågorna. Då går det ju att räkna ut hur stort utrymme samerna får. Det rör sig alltså om assimileringspolitik. Det måste vara en styrka om Sverige, Norge och Finland kan ha en gemensam syn på hur samefrågan skall hanteras i förhandlingarna med EG. Vidare måste det vara en styrka om man i Norden kan harmonisera de nationella regelverk som rör den samiska befolkningen, såväl folkrättsligt som kulturellt, socialt och ekonomiskt. Jag vill fråga: Anser regeringen att man utan vidare har fullmakt att föra samernas talan, utan att ha samrått och fått samernas fulla medgivande? Det anser man tydligen inte i Norge, eftersom man där har tillsatt en referensgrupp som skall delta i förhandlingsarbetet.
Fru talman! Jag känner mig faktiskt inte speciellt träffad av det som Berith Eriksson sade om dubbla tungor. Regeringen talar med en enda tunga när det gäller intresset att slå vakt om samernas rättigheter och samernas integritet. Det var därför som vi under öppningsanförandet i Bryssel härförleden så kraftigt markerade samernas särställning, såväl i kulturellt hänseende som i rennäringshänseende. Regeringen anser sig ha rätt att företräda den samiska befolkningen, av det enkla skälet att den samiska befolkningen i Sverige är svenska medborgare. Sveriges regering företräder alla svenska medborgare. Vi är emellertid angelägna att i alla de sammanhang där möjligheter ges och när behov är påkallat ta del av samernas synpunkter för att rätt kunna företräda deras intressen vid internationella förhandlingar. Fru talman! Den mycket enkla orsaken till att regeringen har valt att integrera samernas intressen i resp. arbetsgrupp är att förhandlingar i EG sammanhang förs på det sättet. Vi diskuterar bl.a. fiske, jordbruk, kulturfrågor, och då är det viktigt att de samiska intressena finns med, inte som ett separat intresse utan som en integrerad del av Sveriges krav inom dessa sektorer. Jag tror att Berith Eriksson kan vara alldeles lugn. De samiska intressena kommer att tillvaratas väl i
Fru talman! Exempel på några frågor som rör samerna, men inte är gemensamma för andra, är ju om samernas folkrättsliga status förändras och vilka krav som då ställs i förhandlingarna. Man frågar sig också vad som händer om något av länderna hamnar utanför EG. Hur kommer då samernas fortsatta relationer över gränserna att se ut? Det finns ingen språklag i Sverige, och samerna är en liten språkgrupp. Hur kommer deras behov av särskilda insatser på det området att tillgodoses? Så visst finns det speciella omständigheter som gör att det skulle vara en tillgång om det fanns en referensgrupp med i förhandlingarna.
Fru talman! Jag måste be om ursäkt för att jag förmodligen uttryckte mig klumpigt. Visst har samerna separata intressen, men min poäng är att dessa separata intressen bäst tas till vara inom resp. områden. Samerna har speciella intressen i rennäringssammanhang, i fiskehänseende och i kulturella sammanhang. Min avsikt som sameminister är att tillse att dessa speciella intressen tillgodoses inom ramen för de grupper som handhar de huvudfrågor inom ramen för vilka de särskilda intressena skall ha plats. Berith Eriksson övergår sedan till att diskutera en lång rad frågor av allmän samisk natur, som vi ofta har ventilerat här i kammaren, nämligen frågan om språklag och om den folkrättsliga statusen. Jag skall inte närmare gå in på detta. Däremot vill jag understryka att EG redan genom Sveriges anslutning till det s.k. EES-avtalet kommer att lösgöra ekonomiska resurser som bl.a. samerna kan dra nytta av när det gäller värnandet av sina minoritetsspråkintressen.
Fru talman! Jag tyckte inte att jag fick svar på de frågor som jag ställde om samernas folkrättsliga status. Även om vi har behandlat dessa frågor i kammaren, vill samerna naturligtvis vara med och ha synpunkter på hur Sverige i EG-förhandlingarna hanterar dem. Det borde finnas en beredskap för att kunna diskutera strategin för vad som skulle hända om något av de nordiska länderna hamnar utanför EG. Jag kan fortfarande inte förstå varför man i Sverige anser att man inte behöver någon samisk referensgrupp, medan man i Norge anser att man behöver en sådan.
Fru talman! Vårt kynne är möjligen litet olika, trots att närheten är det mest påfallande när det gäller Norge och Sverige. Vi i Sverige klarar att väl tillgodose de samiska intressena med en något mindre byråkratisk metod. Frågan om vad som skulle inträffa för samerna om något nordiskt land inte kom med i EG såsom fullvärdig EG-medlem väcktes av samerna själva under en resa till EG-högkvarteret i Bryssel, som jag hade förmånen att få leda. Samerna och vi alla var då till freds med det besked som vi fick, nämligen att dessa frågor över huvud taget inte påverkas av EG-medlemskapet. Redan genom EES-avtalet, som samtliga tre i dag relevanta länder har anslutit sig till, kommer den fulla rörligheten i det hänseende som samerna har intresse av att säkerställas.
Fru talman! Månne det kan vara kynnet som är annorlunda. Det är kanske ländernas respekt för det samiska folket som är annorlunda. Detta är verkligen inte en byråkratisk fråga, utan det gäller att få vara med och bestämma, få framföra sina synpunkter och bli tagen på allvar.
Fru talman! En avslutande kommentar: Jag lovar Berith Eriksson att i det ögonblick som det kan göras gällande att samernas intressen bättre tas till vara genom en arbetsgrupp än genom den metod som vi har valt, skall jag bli den förste att kräva ett inrättande av en samisk grupp.

Fru talman! Jag ber om ursäkt för att detta svar blir litet långt. Margareta Israelsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att garantera att utbildningsbehovet för barnomsorgen i Västmanland och Södermanland skall tillgodoses. Fru Israelsson ställer frågan mot bakgrund av regeringens förslag om omprioriteringar vid Mälardalens högskola, som den föreslås att komma och kallas i framtiden, och framhåller de lokala utbildningsbehoven och de konsekvenser hon anser att nedläggningen av den barnoch ungdomspedagogiska utbildningen kommer att få för rekryteringsmöjligheterna till barnomsorgen. Även Alf Egnerfors har i en fråga tagit upp konsekvenser av regeringens förslag till omprioriteringar vid Mälardalens högskola. Herr Regeringens propositioner om den högre utbildningen och forskningen innehåller väsentliga förstärkningar, först och främst när det gäller det naturvetenskapliga och tekniska området. Inte minst Högskolan i Eskilstuna/Västerås, i fortsättningen kallad Mälardalens högskola, har särskilda förutsättningar på detta område. Jag återkommer strax till denna fråga. Jag utgår ifrån att vi är överens om behovet av att minska kapaciteten för utbildning av förskollärare och fritidspedagoger. Sker inte detta, hotar arbetslöshet för stora grupper. Regeringens förslag till neddragningar utgår från att barn och ungdomspedagogisk utbildning skall kunna erbjudas i en rimlig spridning över hela landet och att utbildningsvolymen på varje ort skall vara ändamålsenlig. När det gäller förslaget till nedläggning av denna utbildning vid Mälardalens högskola och frågan hur behovet av utbildad personal skall kunna garanteras för barnomsorgen inom Västmanland och Södermanland är svaret följande. Barn och ungdomspedagogisk utbildning kommer även i fortsättningen att anordnas på många orter i landet. Dessa studenter utbildas självfallet för att kunna arbeta i alla delar av vårt land. När det gäller utbudet i den nu aktuella regionen, är situationen särskilt gynnsam, eftersom det inom området i fortsättningen kommer att anordnas barn och ungdomspedagogisk utbildning på inte mindre än tre orter -- Stockholm, Uppsala och Örebro. Vid behov finns vidare möjligheter för näraliggande universitet och högskolor att utlokalisera utbildning till orter i Västmanland och Södermanland. Så sker för övrigt redan t.ex. på lärarutbildningsområdet. Mälardalens centrala belägenhet samt det faktum att det redan på vissa orter i denna del av landet finns övertalighet gör att det inte bör vara några problem för t.ex. Västerås kommun att rekrytera personal till barnomsorgen. Eftersom högskolorna själva väljer sitt utbud av kurser, finns alla möjligheter att tillgodose behovet av fortbildning. När det gäller Alf Egnerfors fråga om vad jag avser att vidta för åtgärder för att kompensera bortfall av högskoleutbildning för kvinnor vid Mälardalens högskola, vill jag för det första invända mot utgångspunkten för frågeställningen. Att betrakta barnomsorgsutbildningen som kvinnoutbildning som skall ersättas med annan ''kvinnoutbildning'' bygger på ett synsätt som jag inte är beredd att ha som utgångspunkt för mina ställningstaganden. Däremot är jag beredd att vidta åtgärder som kan leda till att könsrollsmönster bryts. Regeringen har för övrigt redan tagit sådana initiativ. Jag tänker t.ex. på den kompletterande förutbildning -- det s.k. basåret -- som introducerats i år vid vissa universitet och högskolor för att förbättra tillgången på naturvetenskapligt utbildade studenter. Det har visat sig att fler kvinnor än tidigare på detta sätt valt att satsa på tekniska utbildningar. Jag följer med stort intresse utfallet av denna satsning. Om detta visar sig vara en effektiv metod att, som mycket tyder på, både bryta könsrollsmönster och öka rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar, är jag beredd att förorda ytterligare satsningar på basåret. Regeringen har vidare i högskolepropositionen föreslagit medel till Rådet för grundläggande högskoleutbildning för särskilda insatser för att öka jämställdheten inom grundutbildningen. Vidare understryks jämställdheten i den högskoleförordning som regeringen nyligen fattat beslut om, och jag utgår från att Mälardalens högskola liksom alla universitet och högskolor anstränger sig för att leva upp till kraven på jämställdhet i den högre utbildningen. Jag vill slutligen framhålla att de förändringar som föreslås i vad gäller den barn och ungdomspedagogiska utbildningen skall ses i ett sammanhang där förstärkningar samtidigt föreslås inom naturvetenskap och teknik. Detta sammantaget med satsningar på språk och ekonomi syftar till att skapa förutsättningar för högskolan att spela en ny och viktig roll för näringslivets utveckling i Mälardalen. Genom förändringarna skapas möjligheter för Mälardalens högskola att möta behoven av högre utbildning inom industri, handel och service. Jag utgår ifrån att Mälardalens högskola gör alla ansträngningar för att stimulera kvinnor att söka till de utbildningar som kommer att erbjudas vid Mälardalens högskola. Fru talman! Att bibehålla en utbildning med motiveringen att det är en speciell kvinnoutbildning och dessutom utbilda för arbetslöshet, det kallar jag -- med ett numera etablerat begrepp -- för en kvinnofälla.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka utbildningsministern för det omfattande svaret. Jag skulle vilja citera ur Lärarnas tidning från den 25 februari, där man kunde läsa följande angående neddragningar i förskollärarutbildningen: ''Erfarenhetsmässigt finns det dock anledning att vara försiktig med neddragningar, att skära med måtta. Prognoserna angående behovet av förskollärare och fritidspedagoger har nämligen hittills varit mycket otillförlitliga. År 1986 lades till exempel utbildningarna i Uppsala och Borås ner. ''Jag tror att utbildningsministern då kanske fortfarande var ledamot av utbildningsutskottet. ''Tre år senare var det dags att öppna dem igen. Det svänger med andra ord snabbt i synen på behovet av utbildningsplatser. Man bör därför vara särskilt försiktig med att helt lägga ner utbildningen på vissa orter. Att de studerande kan erbjudas utbildningen närmare sina hemorter är också själva grundtanken bakom den decentraliserade högskolan.'' Jag vill instämma i just detta. Utbildningsministern säger i sitt svar att vi fortfarande har utbildning i Stockholm, Uppsala och Örebro. Ja, men om man räknar antalet utbildningsplatser i det inre av Mälardalen och tillför platserna i Västmanland, Sörmland och Kopparbergs län, kan man konstatera en mycket drastisk minskning. I det inre av Svealand, dvs. i de län jag nämnde, finns det i dag 131 utbildningsplatser per 100 000 invånare. Om propositionens förslag skulle genomföras blir det endast 47,5 platser. Oavsett om det är kvinnor eller män som går på utbildningen kommer det att bli svårt att rekrytera från exempelvis Småland, där var och varannan skall utbildas inom detta område. Vi vill rikta oss till näringslivet, men vi tror också att det skall finnas möjligheter att på högskolan samverka med de tekniska utbildningarna. På Mälardalens högskola vill man satsa på en förskollärar och fritidspedagogutbildning som i framtiden inriktar sig på tekniskt kunnig personal.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag kan inledningsvis säga att vi är glada över att kunna konstatera att resurserna för Mälardalens högskola ökar i framtiden. Det finns ett känt behov av att få fler högskoleplatser till regionen. Vi ligger ju illa till när det gäller andelen gymnasieelever som går vidare till högskolan. Vi accepterar en minskning av dimensioneringen av förskollärar och fritidspedagogutbildningen på det sätt som man har föreslagit, men vi har synpunkter på hur minskningen skall ske. Vi tycker att det är olyckligt att man valt att helt ta bort utbildningen från vår högskola i Mälardalen och även i Det är viktigt att man kan ha en bredd på utbildningen. Vi får nu ökade möjligheter på de andra utbildningsgrenarna. Det vore bra om man också kunde behålla en del av utbildningen på högskolan här. Jag fick en känga av utbildningsministern. Jag hade medvetet valt att formulera frågan så, att jag skulle få fram ett sådant konstaterande. Jag är glad över att vi kan konstatera att det inte enbart är en kvinnoutbildning. Det vore bra om vi kunde få ett annat rekryteringsläge för dessa utbildningar. Nu är det ju faktiskt så, att det på förskollärarutbildningarna finns någon enstaka manlig studerande per termin. På fritidspedagogutbildningen kan upp till en tredjedel av studenterna vara män. Dessa rekryteringsproblem löser vi inte i en hast. Det är bra att man pekat på möjligheter att åtgärda dem, men det vore ännu bättre om vi kunde få hjälp med att bevara en del av utbildningsplatserna på Mälardalens högskola. Låt vara att man på näraliggande orter kan erbjuda denna utbildning -- vi vet hur svårt det är att ta steget och flytta till dessa andra studieorter. Jag vill därför åter upprepa att vi vill ha kvar en del av denna utbildning på
Fru talman! Vi lär väl få anledning att återkomma till denna diskussion när utbildningsutskottet har presenterat sitt förslag med anledning av regeringens förslag och oppositionens motioner. Jag vill understryka inför både Margareta Israelsson och Alf Egnerfors att regeringen självfallet inte har någon anledning att motsätta sig barnomsorgsutbildningar per se. Det är uppenbart så, att vi står inför en betydande överproduktion av förskollärare och fritidspedagoger. Somliga hävdar att vi egentligen skulle stoppa all förskollärar och fritidspedagogutbildning över hela landet i ett par år för att skapa balans mellan efterfrågan och utbud. Den linjen har regeringen inte valt, därför att den är drastisk och skulle innebära betydande konsekvenser av negativ art. Skälet till att vi har hamnat i denna situation är att barnomsorgsutbyggnaden är av relativt nytt datum. Det finns relativt få som pensioneras från yrket, men många kommer till. Därför uppstår den typ av situationer som vi just nu befinner oss mitt uppe i. Detta vill jag säga om barnomsorgsutbildningarna som sådana. De är viktiga, och vi skall ha dem i den utsträckning som vi kan förutse behov av sådan arbetskraft i framtiden. Jag vill återknyta till vad jag sade alldeles på slutet i mitt anförande. Bakom regeringens förslag om att växla en barnomsorgsutbildning mot en förstärkning på det industriella området ligger en medveten politik för att skapa bättre förutsättningar för Mälardalens högskola att gå på djupet inom en låt vara något mer begränsad sektor. Det är ett val man måste träffa. Socialdemokraterna har uppenbarligen träffat ett annat val och tycker att bredden är viktigare, medan regeringen har sagt att man vill pröva förutsättningarna för en hårdare inriktning mot den industriella sektorn, språk, naturvetenskap och Eskilstuna/Västerås och Halmstad. I samband med detta vill vi ge dessa högskolor bättre möjlighet att förstärka denna grundutbildning med forskning. Jag har respekt för att man i ett annat parti säger att man inte delar den uppfattningen, men jag har knappast respekt, fru talman, för att man säger att man vill ha allt av ingenting. Det är en politik som möjligen går att företräda i riksdagens kammare, men som inte har någonting med verkligheten att göra.
Fru talman! Vi får väl spara denna partipolitiska debatt till ett annat tillfälle. Jag är mer engagerad i frågan om huruvida det kommer att finnas utbildade förskollärare i Västmanland och Alf Egnerfors och utbildningsministern diskuterar det faktum att det rör sig om kvinnoutbildningar. Oavsett om det är så eller inte vet vi att många kvinnor går på dessa utbildningar. Det är betydligt svårare att få dem att flytta för att ta anställning i kommuner. Det är dessutom så, att regeringen har talat om att mycket av denna verksamhet skall bedrivas i andra former. Då tror jag också att det är viktigt att undersöka hur utbildningen kan förnyas. Vi vill tillsammans med högskolan i Eskilstuna/Västerås visa på möjligheterna att göra en utbildning med inriktning på teknik -- dvs. precis den inriktning som utbildningsministern vill se vid denna högskola. Om vi skall kunna arbeta med barn och teknik och utbilda lärare inom barnomsorgen som tidigt kan stimulera till ett engagemang på detta område krävs det, herr utbildningsminister, att vi får använda de fina lokaler som ni har beviljat oss att bygga. Det krävs för att vi skall kunna skapa en samverkan mellan teknik och barnomsorgsutbildningar.
Fru talman! Per Unckel säger att vi vill ha allt av ingenting. Det är klart att man kan uttrycka det så, men det är viktigt att kunna behålla en bredd på skolan. Vi tycker också, liksom utbildningsministern, att det är bra om vi kan få en utökad och bättre satsning på de s.k. spetsområdena. Men det vore också väldigt bra om man kunde göra en omfördelning av de resurser som ändå blir kvar för att möjliggöra för dem som hade tänkt söka att få utbildning på hemorten. I många fall blir det annars inte av. Vi vet att läget för invånarna i regionen tarvar fler högskoleplatser. Vi får anledning att återkomma till frågan i samband med utskottsbehandlingen av propositionen.
Fru talman! Det är alldeles självklart, Margareta Israelsson, att det kommer att finnas barnpedagoger i Mälardalen också i framtiden. Men jag är fullt medveten om att lärarpersonal i bredaste mening har mindre flyttbenägenhet än andra personalkategorier -- tyvärr, måste jag säga, för jag tycker att det är bra att människor får olika intryck innan de blir för gamla. Jag är alldeles övertygad om att utbildning på tre platser i Mälarregionen väl kommer att fylla behovet. När Margareta Israelsson påpekar behovet av förnyelse av barnomsorgsutbildningen, vill jag understryka att regeringen faktiskt föreslår en förlängning av denna utbildning upp till 120 poäng. Detta har ofta krävts, inte minst av personalen inom barnomsorgen och av utbildarna. Vi går nu detta önskemål till mötes. Jag tycker också att det är viktigt att man utvecklar olika profiler inom barnomsorgsutbildningen, också den profil som har att göra med barn och teknik. Samtidigt är det naturligtvis inte först och främst en integrering mellan teknik och barnomsorgsutbildning som ligger bakom den idé som regeringen har presenterat i sin proposition och som syftar till att öka teknikutbildningen i stort i vårt samhälle. Jag vill gärna medge att man kan välja olika skolor för att pröva denna profilerade utbildning på. Jag trodde dock i min knapptänkthet att Västerås var en alldeles särskilt lämpad kommun för att härbärgera en utbildning med speciellt tydlig teknisk profil. Men kanske borde vi låta budet gå vidare till någon annan kommun och låta forskningsresurserna gå vidare med budet.
Fru talman! Jag anar ett litet hot i utbildningsministerns röst. Men jag vill lugna honom. Så lättskrämd är jag inte. Vad jag tog fasta på i min fråga var talet om utbildning för kompetens. Jag tycker att det är viktigt. I Västerås i dag skriver man in flera barn -- jag fick själv barnomsorg genom en överinskrivningsplats. Nu är två barn överinskrivna på varje avdelning, och man skär i personaltätheten. Men vi behöver personal och väl utbildad personal. Det är mycket glädjande att man har valt att förlänga utbildningen på detta område. Men när vi får möjlighet att utnyttja de nya lokalerna -- bygget är nu i full gång -- kan vi skapa en ännu bredare samverkan än som i dag är fallet mellan teknisk utbildning och förskollärarutbildning. Det verkar kanske litet udda, men på dessa utbildningar gör man faktiskt sina examensarbeten tillsammans, de som går teknisk utbildning och de som går förskollärarutbildning. Jag tror att detta är bra. Jag vill, fru talman, avsluta mitt inlägg med att tala om kvinnofällan. Vi talar om att få in män i barnomsorgen, men det är lika viktigt att få in kvinnor på den tekniska utbildningen vid Mälardalens högskola. Den är inte byggd bara för män.
Fru talman! Margareta Israelsson sade att man just nu skär ner personalen inom barnomsorgen. Det är just där problemet ligger. Vi håller på att få en massiv arbetslöshet bland barnomsorgspersonalen. Vi kan inte ta på vårt ansvar att blunda inför detta.
Fru talman! Nej, men jag tycker att det parti som utbildningsministern representerar får ta på sig ansvaret för de nedskärningar som i dag sker i

Fru talman! Åke Carnerö har frågat statsrådet Laurén om några åtgärder avses att vidtas mot bakgrund av att det har framkommit uppgifter från Patent och registreringsverket om att mer än 50 av landets auktoriserade revisorer har uppdrag i över 300 aktiebolag och att några revisorer t.o.m. har mellan 500 och 600 uppdrag. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Åke Carnerö oroas över att mängden uppdrag hos landets auktoriserade revisorer kanske skulle kunna innebära att inte alla företag granskas tillräckligt noggrant. Tillsynen äver auktoriserade och godkända revisorer utövas av Kommerskollegium. Kollegiet tar på eget initiativ eller efter anmälan upp ärenden för utredning när misstanke finns bl.a. om att revisor åsidosatt de plikter som åvilar honom. Vart femte år måste auktorisationen eller godkännandet förnyas. Kommerskollegium tar då in yttranden från skattemyndigheten, handelskammaren, länsstyrelsen och revisorsorganisationerna för att kontrollera revisorns yrkesutövning m.m. Kommerskollegium får också löpande underrättelser från bl.a. skattemyndigheterna, som i sina taxeringskontroller går in i bolagen och kontrollerar att bokföringen stämmer. Vidare lämnas uppgifter rörande revisorernas arbete till Kommerskollegium från kronofogdemyndigheterna, som bl.a. kontrollerar konkurser, samt från Finansinspektionen. Härutöver får Kommerskollegium in anmälningar från klienter och andra enskilda intressenter. Patentoch registreringsverkets uppgifter är till antalet sju av landets drygt 4 000 auktoriserade och godkända revisorer. Kommerskollegium har tidigare uppmärksammat fall där vissa revisorer har haft ovanligt många uppdrag. Kollegiet har vid granskning av dessa inte fått några indikationer på att det skulle ha funnits ett samband mellan antalet registrerade uppdrag och kvaliteten i revisionen. En förklaring till att vissa revisorer har klarat av att ha många revisionsuppdrag kan vara att uppdragen varierar i svårighetsgrad samt att den revisor som ansvarar för revisionen och skriver under revisionsberättelsen har flera medarbetare till sin hjälp. Jag har erfarit att Kommerskollegium från den lista som Patent och registreringsverket nu har tagit fram kommer att ta upp ett antal tillsynsärenden i syfte att kontrollera att revisionsuppdragen sköts på ett tillfredsställande sätt. Det finns sålunda inte skäl för mig att vidta några åtgärder med anledning av uppgifterna från Patentoch registreringsverket. Jag delar givetvis Åke Carnerös syn på vikten av bokföringslagens efterlevnad och av att de spelregler för företagen som vi har satt upp följs.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Westerberg för det utförliga svaret. Jag ser här att Kommerskollegium arbetar mycket seriöst och noggrant. Det som jag är rädd för i detta sammanhang, när vi talar om ekobrottsligheten, som naturligtvis ligger nära till hands, är att det blir ett väldigt stort gap mellan allmänhetens förväntningar på revisorernas arbete och vad de faktiskt gör. Det är väldigt viktigt att detta fungerar ordentligt. Jag vill därför ställa en fråga: Anser statsrådet att Kommerskollegium behöver utöka sin tillsyn och behöver få förstärkta resurser för att klara av detta? Statsrådet talade om sju revisorer. Det är givetvis skönt att det inte var 700. Men 50 revisorer hade uppdrag i över 300 aktiebolag, och jag känner mig ändå oroad över detta. Finns det skäl att öka tillsynen?
Fru talman! Kommerskollegiums granskning av de sju revisorer som har väldigt många uppdrag får visa om ökade resurser behövs. Jag har personligen erfarenhet av denna typ av uppdrag från min tid på Saab-Scania, då jag bl.a. ansvarade för koncernbokslutet. Vi hade ett ganska stort antal pappersbolag, som egentligen hade bara aktiekapitalet år ut och år in. Jag tror att det var ett femtiotal uppdrag. Det kan vara en av förklaringarna. Men det är upp till Kommerskollegium att nu avgöra om några åtgärder behöver vidtas. Jag tycker att Kommerskollegium gör rätt i att granska de sju revisorer som har så här pass många uppdrag. Man bör få en rimlig förklaring till varför det är på detta sätt.
Fru talman! Man kan här givetvis få fram väldigt goda kunskaper om vad det är som har brustit. I hela frågan ligger ju också att det finns stora samhällsekonomiska vinster att hämta, om vi får tillsynsarbetet väl utvecklat. Jag känner mig lugnad av detta. Det finns ett begrepp som heter ''god revisorssed''. ''redbart och nitiskt skall utföra de uppdrag som anförtrotts honom eller henne och i allt iaktta god revisorssed''. FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, har antagit regler för detta. Med tanke på den ökande integrationen i näringslivet i Europa tror jag att det är viktigt att vi i Sverige klarar ut vad vi menar med ''god revisorssed''. Anser statsrådet att vi i vårt land bör utforma noggranna regler när det gäller detta begrepp?
Fru talman! God revisionssed är redan något mycket internationellt. Det beror huvudsakligen på att revisionen i de stora företagskoncernerna ofta nog sker över hela världen och görs av samma revisionskoncern. Föreningen auktoriserade revisorers utarbetade regler för god revisionssed överenstämmer därför redan nu i mycket stor utsträckning med den internationella seden. Vi har haft problem när det gäller bl.a. redovisningsmetoder avseende förluster vid s.k. valutalån. Det är en fråga som har tagits upp till debatt här i kammaren tidigare i dag. Det finns även en utredning som ser över kraven för auktorisation med anledning av det kommande Utredningen beräknas vara slutförd i början av juni i år.
Fru talman! Det är mycket bra om vi kan få det på det sättet. Vi kommer naturligtvis att anpassa oss från båda håll. Det är mycket viktigt att detta begrepp hålls vid liv. Under senare år har många s.k. affärer upprört oss medborgare. Det har gällt alltifrån svindlerier till skattebrott. Värst drabbade blir ofta de anställda. Jag menade att med min fråga betona behovet av större kompetens och större respekt för gällande regler och lagar, vilket statsrådet också nämner här. Det är naturligtvis av yttersta vikt. Det är den bästa lösningen i stället för att skapa ytterligare regler. Det behövs en ytterligare uppvärdering av revisorsrollen, och en uppstramning av etiken bland aktörerna inom ekonomin är nödvändig. Jag är nöjd med svaret och tackar härmed för det.

Fru talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig om jag är beredd att försvara de små skolornas existens under beredningen av Regeringen kommer om ett par månader att lägga fram propositionen om en ny läroplan för grundskolan. Vi bereder just nu frågorna i Utbildningsdepartementet och tar i det sammanhanget del av ett mycket stort antal remissvar. Bland remissvaren finns bl.a. synpunkter från en rad kommuner med olika storlek och struktur. Den aspekt frågeställaren tar upp finns väl belyst i remissmaterialet och kommer således att finnas med i det underlag som ligger till grund för mitt och regeringens slutliga ställningstagande i dessa frågor.
Fru talman! Jag tackar skolministern för svaret, men det är ett av de mer intetsägande svar jag har fått på länge i denna kammare. Jag tycker faktiskt att skolministern hade kunnat kostat på sig att på något sätt ta ställning till frågan om de små skolornas existens i framtiden. Det finns i skollagen en paragraf som säger att alla elever skall ha rätt till en likvärdig utbildning. Ett sätt att upprätthålla den likvärdiga utbildningen är att värna de små skolorna i landet. Det finns stora områden som är glesbebyggda och som har liten befolkning. Vi måste se till att barn och ungdomar inte har så långt till sin skola och till en bra utbildning. Jag hoppas att skolministern återkommer och svarar litet mer konkret. Anledningen till att jag ställde frågan är att Glesbygdsmyndigheten har gjort en sammanställning som visar att ett hundratal småskolors existens redan i dag hotas av ekonomiska skäl. Nu har vi fått Läroplanskommitténs förslag. Där föreslås en ämnessplittring och i praktiken en ny sorts stadieindelning. Det skulle kunna innebära att delar av underlaget för små skolor försvinner. Detta är naturligtvis mycket oroande. Det är viktigt att vi diskuterar dessa frågor under beredningen av kommitténs förslag. Det får inte komma ett förslag från regeringen som har en sådan karaktär att de små skolornas existens hotas ute i landet. De är så viktiga. Jag tror inte att föräldrarna kommer att acceptera något sådant. Eftersom jag inte har fått något konkret svar vill jag upprepa min fråga. Är skolministern beredd att försvara de små skolornas existens under beredningen av kommitténs förslag?
Fru talman! Det viktiga med det arbete med läroplanen som vi bedriver är att det ger underlag för undervisning av hög kvalitet och en likvärdig undervisning över hela landet. Det är alldeles självklart. Jag tycker inte att det är fel att i dag inte ge uttryck för en bestämd uppfattning i olika delfrågor. Det hade varit direkt oförskämt mot de många som har arbetat intensivt med att besvara remissen och komma med olika infallsvinklar och synpunkter på förslaget. Jag har i mitt svar till Ewa Hedkvist Petersen berättat att det finns många som har tagit upp just glesbygdsaspekten i remissvaren. De vore hederligt mot dem att begrunda de synpunkterna innan man bildar sig en uppfattning. Vad gäller Glesbygdsmyndighetens rapport, som kom för ett antal månader sedan, har jag till viss glädje noterat att tidningen Land konstaterat att det inte blev så farligt som Glesbygdsmyndigheten befarade, bl.a. tack vare den reformering av bidragsreglerna som regeringen har genomfört. Det har varit möjligt för föräldrar ute på landsbygden att ta itu med en del skolor som annars hade försvunnit helt. Glesbygdsfrågorna är viktiga. Det är viktigt att det är rimliga avstånd till närmaste skola och viktigt att vi har en hög kvalitet. Det finns som sagt med i beredningsarbetet. För övrigt kommer alla partier att i en arbetsgrupp följa beredningsarbetet. Den arbetsgruppen kommer förhoppningsvis att tillsättas under denna vecka. Alla kommer att kunna berika detta material på ett bra sätt. Vi kommer nog att informera varandra under resans gång.
Fru talman! Också jag tycker att det är bra att en arbetsgrupp tillsätts som följer beredningsarbetet av Läroplanskommitténs förslag. Frågan om den likvärdiga utbildningen och de små skolornas verktyg för att upprätthålla denna är mycket viktig just därför att befolkningsstrukturen i landet är sådan den är. Jag tycker inte att det är att föregripa beredningen av kommitténs förslag att skolministern deklarerar att hon skall värna om de små skolornas existens under beredningen så, att inte Läroplansförslaget pekar dithän att små skolor får små möjligheter att upprätthålla kvaliteten i jämförelse med andra skolor och att även i framtiden vara bra skolor. Vi får inte skapa en läroplan som i praktiken innebär en centralstyrning. Vi måste skapa en läroplan som främjar de små skolornas existens.
Fru talman! Jag är inte orolig på denna punkt vare sig när det gäller förslaget eller beredningsarbetet. Vi har ett bra underlag att arbeta med. Det är inget tvivel om att det finns frågetecken. Men om man studerar förslaget ser man att det också innehåller en hel del möjligheter till lokala anpassningar av utbildningar, till flexibilitet och mycket annat som är betydelsefullt för att skolor skall kunna drivas under de ganska olika förhållanden som finns i landet. När det gäller tillgång till en skola på nära håll vill jag som f.d. ordförande i skolstyrelsen i Stockholm påpeka att det ibland kan finnas glesbygdsskolor också i ett storstadsområde. Det kan vara minst lika besvärligt att förflytta sig få kilometer i en storstad som att förflytta sig några fler kilometer på landsbygden. Det finns en mängd aspekter. Jag vill därför inte rusa i väg och definitivt sätter ner klacken innan jag har tagit del och intryck av de olika aspekter som kan finnas.
Statsministern har både i riksdagens kammare och i möten med elever och media förutskickat en grundlig omarbetning av Betygsberedningens förslag innan det kommer en proposition till riksdagen. Den starka och entydiga remisskritiken ger fog för en sådan omarbetning. Med anledning av detta vill jag fråga skolministern om hon kommer att bereda remissinstanserna förnyade möjligheter att lämna synpunkter på detta nya, i grunden omarbetade, förslag innan riksdagen skall ta ställning?
Fru talman! Jag vill avslutningsvis helt kort säga att jag med avsikt inte har frågat om glesbygdsskolorna utan om de små skolorna. Det finns många små skolor även i tätorter, t.ex. B-skolor i bostadsområden som kommunerna vill ha kvar eftersom de är viktiga. Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att försvara de små skolornas existens i framtiden. De är viktiga för barnen och ungdomarna samt för likvärdigheten i utbildningen.

Fru talman! Marianne Carlström har frågat mig om jag kommer att bereda remissinstanserna förnyade möjligheter att lämna synpunkter på regeringens kommande förslag till nytt betygssystem innan riksdagen skall ta ställning. Regeringen kommer om några månader att lägga fram en proposition om ny läroplan och nytt betygssystem för grundskolan. Hur ett nytt betygssystem skall se ut bereds alltså för närvarande inom Utbildningsdepartementet. I vårt underlag för utarbetande av en proposition ingår dels Betygsberedningens förslag, dels alla de synpunkter på hur ett betygssystem bör vara utformat som remissinstanserna bidragit med. Därutöver har många lärare, elever och föräldrar spontant hört av sig med synpunkter på betyg och deras roll. Jag räknar inte med någon ny remissomgång om betyg av bl.a. följande skäl. För det första hör betygsfrågorna till ett av de mest utredda områdena inom skolan. Sedan slutet av 1970-talet har sex olika statliga utredningar lämnat offentliga betänkanden som behandlar betyg. De flesta har remissbehandlats. Betygsfrågan är således mycket väl penetrerad. För det andra har vi nu möjligheten att presentera förslag till ett betygssystem som blir en integrerad del av det viktiga nationella måldokument som läroplanen utgör. Att då bryta ut betygssystemet och behandla det för sig skulle vara olyckligt. För det tredje tidsaspekten. En ny remissbehandling av den del av läroplansförslaget som betygssystemet utgör skulle försena såväl regeringens förslag som riksdagens beslut i frågan.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. En enig Betygsberedning lade fram förslaget till ett nytt betyggssystem. Eftersom förslaget har mött en förödande kritik från samtliga remissinstanser måste förslaget följdriktigt arbetas om. Det anser även statsministern. Är det då inte rimligt att tillsätta en parlamentarisk beredning och att ge remissinstanserna nya möjligheter att lämna synpunkter på det nya omarbetade förslaget innan vi i riksdagen skall fatta beslut i denna viktiga fråga? Det kan inte vara rimligt att en minoritetsregering får för stort inflytande i en så viktig fråga som gäller ett nytt betygssystem som skall hålla i många år. Det viktiga kan inte vara att riksdagen skall hinna fatta beslut inom en viss tid utan att vi får ett bra fungerande och väl förankrat betygssystem.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi har haft en beredning som har varit parlamentarisk sammansatt och som har varit relativt enig, i princip helt enig, och att det har kommit mycket kritik. Under arbetet med beredningen av de synpunkter som har inkommit kommer vi att ha en arbetsgrupp, där samtliga partier är företrädda, som följer arbetet. Det kommer att finnas gott om insyn och möjligheter att utbyta synpunkter. Dessutom har utskotten i riksdagen alla möjligheter att föra ordentliga diskussioner om vad vi så småningom kommer fram till. I mitt svar försökte jag säga att utifrån alla de utredningar som har gjorts och den mängd synpunkter som har inkommit i olika remissomgångar har vi ganska väl belyst de olika aspekter som finns på denna fråga. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara omöjligt för regeringen, utskotten eller riksdagen att utifrån det här materialet komma fram till en någorlunda bra ståndpunkt, särskilt som ledamöter från de olika partierna har arbetat mycket intensivt i Betygsberedningen och i, så att säga, modern tid gått igenom många av de aspekter som finns i den här frågan.
Fru talman! Faktum kvarstår att remissinstansernas kritik var mycket nedgörande. Förslaget bör därför arbetas om i grunden. Statsministern har aviserat att det skall ske. Jag tycker därför att det är rimligt att remissinstanserna får yttra sig om förslaget. Statsrådet sade i svaret att det redan har gjorts så många utredningar i betygsfrågan. Det är en viktig fråga. Det hjälper inte att man har en mängd gamla utredningsresultat när man skall fatta ett slutgiltig beslut. Jag tror att problemet är att ordningsföljden har varit fel. Först skulle Läroplanskommittén ha lagt fram sitt förslag, och sedan skulle ha Betygsberedningen haft tid att titta på det innan den lade fram sitt förslag. Det är synd att man har så bråttom. Vad skulle det ha för betydelse om vi drog ut på behandlingen av förslaget och i stället till slut fick ett väl förankrat beslut?
Fru talman! Det är uppenbart att vi har litet olika syn på den här frågan. Det är riktigt att remissinstanserna är kritiska. Jag vill dock påpeka att det inte bara är så att remissinstanserna är emot ett förslag från Betygsberedningen. Det finns en stor variation på synpunkterna. Det kan handla om att man vill att en viss fråga skall vidareutvecklas, att man vill utreda något eller göra något mer i vissa avseenden. I remissmaterialet finns också väldigt mycket som man är för, och det finns en samstämmighet i många frågor. Vi håller på att analysera det här, och vi skall göra det i beredningsarbetet. Jag tycker utifrån min syn på dessa frågor att det är fullt möjligt att hitta en form som ligger i linje med vad vi har lärt av remissinstanserna. Jag gör som sagt en annan bedömning än Marianne Carlström i den här frågan. Jag tror inte att vi skall behöva en ny remissomgång. Marianne Carlström frågar varför det är så bråttom. Jag anser -- och det är nog regeringens uppfattning också -- att vi har slitit med ett dåligt betygssystem på tok för länge. Det finns anledning att försöka ändra på det.
Fru talman! Det är trots allt så, att dessa propositioner kommer i maj enligt vad som är aviserat. Det betyder att riksdagen inte kan fatta beslut förrän i höst. Då har jag svårt att förstå varför man inte gör detta grundligt. Det är viktigt att det är väl förankrat. Det finns brister i det nuvarande betygssystemet. Om vi skall få ett system som skall fungera länge och vara väl förankrat, är det viktigt att alla parter hinner vara med och göra en bra översyn.
Fru talman! Det är riktigt att riksdagen inte kan fatta beslut förrän i höst. Det är så vår planering ligger. Det finns goda möjligheter för alla att komma med synpunkter på en proposition om vi inte skulle lyckas med att lägga ett väl förankrat och bra förslag, men jag tror att vi lyckas med det. Jag ser seriöst på den prövning riksdagen och utskottet gör. Det är en poäng med den tid som ligger mellan en proposition och ett riksdagsbeslut att även här kan det förekomma en debatt. Det kan komma synpunkter från olika håll. Vi gör olika bedömningar i den här frågan. Det är bara att konstatera. Jag hoppas ändå att vi skall komma fram med ett förslag som alla kan vara nöjda med. Det är viktigt att vi hittar något som de flesta kan tycka är bra och som kan verka under långt tid när det gäller betygsfrågor och läroplansfrågor. Vi skall göra ett tappert försök.
Fru talman! Jag hoppas att remissinstanserna tar chansen att göra sig hörda på annat sätt än genom en ordinarie remissomgång. Det finns ju andra möjligheter.

Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat mig vad regeringen tänker göra åt det allvarliga missförhållandet att så få rehabiliteringsutredningar kommer in automatiskt från arbetsgivarna och att de oftast är av så låg kvalitet. Lena Öhrsvik framhåller att arbetsgivare enligt lag skall göra en rehabiliteringsutredning vid lång sjukfrånvaro. Utredningen skall lämnas in till försäkringskassan senast åtta veckor efter sjukanmälningsdagen. Detta sker dock enligt uppgift endast i mindre utsträckning. Det normala är att 5--10 % av utredningarna kommer in automatiskt. Dessutom är utredningarna oftast av låg kvalitet. Låt mig först säga att jag anser att arbetet med rehabilitering av långtidssjuka är en ytterst angelägen uppgift. Jag vet att det läggs ner ett stort arbete hos försäkringskassorna för att få den nya verksamheten att fungera. Man måste emellertid hålla i minnet att det är fråga om ett helt nytt sätt att arbeta med rehabilitering av de långtidssjukskrivna samtidigt som arbetsgivarna också skall finna former för att realisera sitt utökade ansvar. Det är av vital betydelse att arbetsgivarna får fortlöpande och tydlig information om det ansvar och de skyldigheter som åligger dem. De nya reglerna om rehabilitering och rehabiliteringsersättning har varit i kraft sedan den 1 januari 1992. Jag bedömer att det kan komma att ta ytterligare viss tid innan man hos försäkringskassor, arbetsgivare och andra rehabiliteringsaktörer utvecklat nya rutiner och verksamhetsformer. Även jag har emellertid nåtts av vissa signaler om att arbetsgivarna inte alltid lever upp till sitt ansvar när det gäller att göra rehabiliteringsutredningar inom föreskriven tid. Av regleringsbrevet för budgetåret 1992/93 framgår att Riksförsäkringsverket skall redovisa resultatet av nyligen genomförda regelförändringar inom sjukförsäkringen såvitt avser bl.a. rehabilitering och sjuklön. Jag anser att denna redovisning i första hand bör avvaktas.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Jag kan konstatera att man kan uttrycka sig på litet olika sätt och man kan göra olika bedömningar om hur lång en viss tid är. Låt mig börja med tidsaspekten. Detta har varit i kraft sedan den 1 januari 1992, men propositionen kom i början av 1991, och beslutet fattades våren 1991. Det är snart två år sedan. Där angavs en mycket tydlig ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och försäkringskassan. Om inte den här informationen har gått fram ordentligt, är det på tiden att regeringen på något sätt aktualiserar den och inte bara väntar på besked. I svaret får jag veta att arbetsgivarna inte alltid lever upp till sitt ansvar. Jag vill nog uttrycka det så, att det är ytterst sällan de lever upp till sitt ansvar. Det är en litet annorlunda bedömning av saken. Jag menar att det är väldigt allvarligt att det är ytterst sällan som det automatiskt sker, som enligt lag skall ske. När utredningarna väl kommer in är de dessutom nästan oanvändbara. Vi har i den försäkringskassa jag tillhör gjort en uppföljning av i hur stor omfattning utredningarna kommer in och vilken kvalitet de håller. Detta leder till att försäkringskassan i mycket stor omfattning får merarbete, och det är allvarligt i den situationen då försäkringskassorna skulle behöva ägna sig åt själva rehabiliteringsarbetet. Min fråga blir då: När kan vi få förslag om sanktioner, som ju riksdagen beställde i samband med beslutet? Tanken var ju då att försäkringskassan skulle kunna ta betalt för allt sitt merarbete.
Fru talman! Det är klart att man kan ha litet olika språkbruk. Det är möjligt att mitt språkbruk är mer dämpat än Lena Öhrsviks -- jag har ibland misstänkt det --, och det kanske visar sig också i det här konkreta fallet. Som jag har redovisat i svaret har regeringen inte bara väntat, utan regeringen har i det regleringsbrev som är utfärdat funnit det vara en viktig uppgift att verket ser till att vi får en bra genomgång av vad som har skett med de här regelförändringarna. På grundval av det får man sedan vidta åtgärder. Jag tycker att detta är oerhört angeläget, och samtidigt har jag så att säga en viss insikt i att det ändå tar en viss tid innan man lyckas få till stånd ett stort genomslag av mycket stora förändringar, som det är fråga om i det här fallet. Det är bra att Lena Öhrsvik har uppmärksammat frågan. Jag vet att man på många försäkringskassor gör liknande saker som vad man tydligen har gjort på den försäkringskassa där Lena Öhrsvik är aktiv. Arbetet är alltså fullt tillåtet att bedriva i dagsläget, och när vi får en sammanställning av läget från verket får vi bedöma om nya åtgärder skall vidtas.
Fru talman! Jag uppmärksammade statsrådet Könberg på den här frågan redan på Försäkringskasseförbundets kongress i oktober. Nu har det gått ytterligare ett halvår, och det finns rapporter om att det råder allvarliga missförhållanden. Jag tycker då att regeringen klart och tydligt skall säga ifrån, att det inte får gå till så här. Det är faktiskt en brottslig verksamhet som pågår i och med att man inte följer den lag som riksdagen har stiftat. Jag fick inget svar på min fråga, så jag upprepar den: När kan vi få det förslag om sanktioner som riksdagen har beställt för två år sedan?
Fru talman! Det svar jag gav var att vi, efter det att vi har fått in uppgifter om hurdant läget är, skall bedöma vilka åtgärder som skall vidtas. Jag har för ögonblicket ingen tidpunkt att ange för något förslag om sanktioner, utan den frågan får vi återkomma till.
Fru talman! Det statsrådet nu sade ger mig anledning att fråga om det över huvud taget har pågått något arbete med att utforma ett förslag om sanktioner, den beställning som alltså gjordes av riksdagen våren 1991.
Fru talman! Frågan om att införa sanktioner i systemet har inte varit en prioriterad arbetsuppgift på Socialdepartementet.
Fru talman! Efter den här diskussionen kanske man ändå kan hoppas på att frågan något upprioriteras.
Fru talman! Det viktiga med den här frågan är enligt min mening inte införandet av någon form av sanktioner, även om Lena Öhrsvik kanske brinner av längtan efter att vara med om att göra det, utan det viktiga är att se till att arbetet fungerar både ute hos arbetsgivarna och på försäkringskassorna. Det är något som både Lena Öhrsvik och jag är angelägen om och som jag räknar med att vi med hjälp av Riksförsäkringsverket skall kunna komma längre i.

Fru talman! Jan Jennehag har frågat mig om samarbetsavtalet med Frankrike och vilka garantier Sverige har för att avtalet inte leder till vidareexport som är oförenlig med svensk lag. Jag har i denna fråga samrått med utrikes och utrikeshandelsministern.

Fru talman! Förra veckan stod vi här i riksdagen inför ett viktigt vägval. Frågorna var följande. Skall Sverige fortsätta med en ekonomisk politik som pressar ner landet in i en allt djupare depression med ökande arbetslöshet? Eller skall Sverige gå in för en mera aktiv ekonomisk politik för att bekämpa arbetslösheten och skapa tillväxt i ekonomin? Den borgerliga regeringen menar att man måste skära ner statens utgifter och att det måste ske omedelbart. Det får gå ut över de arbetslösa, de arbetsskadade och de som har slitit hårt i arbetslivet. Alltså: besparingar först. Sedan återstår det att se om man behöver göra något åt arbetslösheten -- och i så fall vad. Vi socialdemokrater menar att den viktigaste besparingen är att se till att människor arbetar och att vi på det sättet kan minska statens utgifter för arbetslöshetsunderstöd, förtidspensionering m.m. Därför måste varje program för sunda statsfinanser vara baserad på arbetslinjen i stället för på kontantstödslinjen. Det är därför vi vill ha i gång reparationer och ombyggnader, tidigarelägga angelägna investeringar, satsa på yrkesutbildning och högskoleutbildning. Dvs. sådant som ger effekt mot arbetslösheten i dag och som ger goda förutsättningar för tillväxt i morgon. Det är god ekonomisk politik i praktiken. I förra veckan skulle riksdagen fatta beslut och välja väg. Då visade det sig att det inte fanns någon majoritet för regeringens politik. Det femte hjulet under regeringskärran, Ny demokrati, ville i detta läge att riksdagen skulle göra en kupp. De ville att riksdagen skulle underkänna regeringens politik, men inte sätta någon annan politik i stället. Detta är en helt orimlig inställning. Sverige kan inte stå utan ekonomisk politik, när 600 000 människor står utanför ordinarie arbetsmarknad. Det är inte mindre politik som behövs utan en bättre politik. Därför begärde vi socialdemokrater att frågan skulle sändas tillbaka till finansutskottet. Vi ville att partierna skulle få tillfälle att skapa klarhet inför beslutet i kammaren. Men framför allt ville vi skapa en majoritet för en ny ekonomisk politik för arbete, rättvisa och sunda statsfinanser. I stället blev det en vecka med borgerlig taktik och borgerligt käbbel och en fortsatt nej-sägarkoalition mot en mer aktiv ekonomisk politik. Det hela har varit till stor skada för landet. Det har ytterligare underminerat förtroendet i utlandet för Sverige, för vår ekonomi och för den svenska kronan. Det är arbetslösheten som är Sveriges största ekonomiska problem. I dag står var sjunde person utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är risken för en ytterligare ökning av arbetslösheten som gör situationen så alarmerande. Det beror inte bara på att dagens höga arbetslöshet är ett ytterst allvarligt ekonomiskt och socialt problem. Det beror också på riskerna för att vi fastnar i en hög långtidsarbetslöshet med alla de samhälls problem som hänger samman med detta. Varför stiger då arbetslösheten? Varför slås hundratusentals människor ut från arbetslivet? Varför tvingas människor som vill arbeta att i stället leva på bidrag? Det beror inte på att det går dåligt för vår exportindustri. Exporten ökar rejält i år och handeln med utlandet visar ett stort överskott. Förklaringen till de dåliga avsättningsmöjligheterna för företagen finns inom landet. Att arbetslösheten växer beror på att den inhemska efterfrågan är för svag, dvs. att hushållens köpkraft och företagens investeringsvilja är för svaga. Det är den svaga och sjunkande efterfrågan som hindrar företagen att sälja det som de kan producera. Det är den svaga efterfrågan som är roten till det onda. Den svaga efterfrågan beror i sin tur på den ekonomiska politiken, på finans och penningpolitiken, vars samlade effekt är starkt negativ. Den pressar ner aktiviteten och därmed sysselsättningen. Finansministern har ständigt avvisat våra krav på en ny politik. Hon har sagt att det är viktigare att bekämpa inflationen än att bekämpa arbetslösheten. Men det har nu gått så långt att regeringen bekämpar inte inflationen utan produktionen och fördjupar depressionen. Tvärs emot regeringens uppfattning kommer nu budskapet från ekonomerna. De visar att den privata sektorn i år har ett finansiellt sparande på inte mindre än 170 miljarder kronor. De hävdar att det är nödvändigt att omsätta en del av detta sparande till reala investeringar. Det är nödvändigt att få i gång investeringarna, framtidssatsningarna, för att undvika en ekonomisk katastrof av samma omfattning som den som nu är på väg i Finland. Skall man få till stånd några investeringar måste det finnas avsättning för varor och tjänster -- det måste finnas en efterfrågan. Det är det som är huvuduppgiften. På denna, den mest centrala punkten har Lindbeckkommissionen underkänt regeringens ekonomiska politik. Regeringens ekonomiska politik är inte någon lösning på Sveriges ekonomiska problem, den politiken är en viktig del av problemet. Därför behövs det en ny ekonomisk politik för arbete, tillväxt och sunda statsfinanser. Vad som behövs är nya mål för politiken, en ny strategi och nya initiativ. För det första: Det är nödvändigt att sätta kampen mot arbetslösheten i centrum för den ekonomiska politiken. Vi måste ha ambitionen att få ned arbetslösheten mot 3 %, och för det måste vi få upp tillväxten till över 3 %. Samtidigt måste vi hävda en prisstabilitet på god europeisk nivå. Det innebär en aktiv ekonomisk politik, och för den behövs en bred uppslutning i hela samhället, från riksdagens partier och från arbetsmarknadens parter. För det andra: Det behövs en ny strategi med en kraftfull stimulans för investeringar och produktion under 1993 och 1994, när den allmänna efterfrågan är svag, och det behövs ett uthålligt program för att anpassa de offentliga utgifterna till inkomsterna under hela 1990-talet. För det tredje: Det behövs omfattande åtgärder över ett brett fält för att omedelbart få ner arbetslösheten. Vi vill få i gång reparationer, ombyggnader och underhåll av bostäder och offentliga lokaler. Det är nu dessa åtgärder måste genomföras, inte under senare delen av 1990-talet när näringslivets investeringar skall ta fart igen. Men det räcker inte. Det behövs ännu mer av konkreta insatser. Vi vill tidigarelägga angelägna och redan inplanerade investeringar i vägar, järnvägar och broar. Det är nu dessa investeringar skall genomföras så att vi har ett konkurrenskraftigt transportsystem för resten av 1990-talet. Vi vill lyfta utbildningsnivån och kompetensen i arbetslivet genom ett brett och långsiktigt program för yrkesutbildning och högre utbildning. Vi vill få fram 85 000 nya utbildningsplatser redan under det kommande läsåret. Det är nu denna utbildning skall genomföras så att vi står väl rustade inför den internationella konkurrensen under 1990-talet. Det är nu, i dag, besluten måste fattas och beskeden måste ges om skolans folk skall ha rimliga förutsättningar att genomföra våra beslut och få kvalitet i utbildningen. Vi vill åstadkomma en snabb teknisk förnyelse genom ett kraftfullt program för att överföra ny teknologi till Sverige och en bred spridning av nya idéer, särskilt till de mindre och medelstora företagen. Det är nu dessa idéer behövs, för att vi skall kunna stärka den industriella och kommersiella basen. Vi vill få till stånd en mer aktiv arbetsmarknadspolitik med mindre av kontantstöd och mer av produktivt arbete. Den främsta metoden för att bekämpa arbetslösheten är att betala medborgarna för att arbeta i stället för att betala dem för att inte arbeta. Det är detta som är arbetslinjen. Den är både rationell och rättvis. Därför måste den hävdas i varje beslut och i varje åtgärd. Det är här och nu som riksdagen måste slå vakt om arbetslinjen. Därför avvisar vi också arbetsgivarnas och de borgerliga partiernas attacker mot arbetsrätten. Hela denna kampanj som ni nu bedriver är en attack mot just de människor som representerar en lång erfarenhet och som lojalt ställt upp för sina företag under många år. Det är inte ännu mer otrygghet som svenska folket begär. Det är inte mer utslagning och fler förtidspensioner som man vill ha. Det är mer arbete. Arbetslinjen måste gälla också dem som har fyllt 50 år! Därför är det nödvändigt att göra något åt efterfrågan i ekonomin. Det är bara staten som kan göra det, och det är här i riksdagen som vi kan fatta de nödvändiga besluten. Det var ett allvarligt misstag av Carl Bildt att inte lyssna på oss när vi varnade regeringen för risken av en depression. Nu fördjupas krisen för varje dag. Nu är Sverige inne på den finska vägen. Nu är det bråttom att få till stånd en förändring. Vi anser att det nuvarande läget för produktion och sysselsättning är så alarmerande att det måste vidtas snabba och resoluta åtgärder. Därför har vi tagit initiativ i skatteutskottet i syfte att minska på åtstramningen och ge företagen bättre avsättningsmöjligheter för att få i gång produktion och sysselsättning. Jag är beredd att slå vad om att ni kommer att tvingas att ompröva er ståndpunkt och er hållning. Ju längre det dröjer, desto större skada gör ni. Lyd därför ett gott råd. Lägg prestigen åt sidan och låt skatteutskottet fatta ett positivt beslut redan nästa vecka. Vad är det riksdagen nu skall ta ställning till? De fyra regeringspartierna har lagt fram samma riktlinjer för den ekonomiska politiken som var på väg att underkännas i förra veckan. Det är samma riktlinjer som stod i regeringens finansplan i januari. Kommer ni ihåg vad som då sades om regeringens finansplan? Jag har här en utskrift av Tidningskrönikan från den 11 januari. Tidningarna skrev om Wibbles ''ofullbordade'', om uppgivenhetens dokument, som inger starka känslor av overklighet. Genomgående visade tidningarna att det inte fanns någon politik för att få till stånd den tillväxt som regeringen utlovade. I Dagens Nyheter kunde man läsa att de konkreta beskeden lyser med sin frånvaro och att det saknas en plan för hur de offentliga finanserna skall saneras. Ja, just så sade Dagens Nyheter: Regeringen saknar en plan för hur de offentliga finanserna skall saneras. Men minst lika allvarligt var att det saknades en handfast politik för att bekämpa arbetslösheten. Det är denna finansplan, som blev så nedskriven redan i januari, som de borgerliga vill att riksdagen skall ta ställning till, trots att depressionen blir allt djupare för varje vecka och månad som går. Handen på hjärtat, bästa borgerliga riksdagsledamöter, hur känns det att behöva rösta på något sådant? Ni vet -- och jag vet -- att arbetslösheten kommer att växa och att depressionen kommer att bli allt djupare som en följd av denna politik. Hur känns det att vara fjättrad vid denna politik? Hur känns det att tillhöra en nej-sägar-koalition mot åtgärder mot arbetslösheten? Jag ställde i förra veckan frågan om finansminister Anne Wibble är Spara eller om hon är Slösa. Det är en berättigad fråga. Finansministern talar ofta och gärna om att spara. Men den politik som regeringen bedriver innebär inte något sparande. Den innebär motsatsen. Den innebär ett slöseri med nationens viktigaste tillgång, nämligen människors vilja och förmåga att arbeta. Den tar sig också uttryck i en dramatisk försämring av statsfinanserna. Aldrig någonsin i Sveriges ekonomiska historia har statsutgifterna ökat så kraftigt som de gör just detta år. På ett enda år ökar utgifterna långt över 100 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som under något år på 80-talet. Underskottet i statsbudgeten är ett gigantiskt problem också från fördelningssynpunkt. Det lämnar en tung räntebörda åt alla framtida generationer. Hur kan det komma sig att statsutgifterna skenar, trots alla sparpaket? Hur kan det komma sig att finansministern tvingas att gång på gång revidera sina prognoser? Regeringen säger att det är underskottet som förklarar arbetslösheten. Därför tror de att en ytterligare åtstramning är bästa receptet både mot arbetslöshet och budgetunderskott. Vi hävdar att det är arbetslösheten och den sjunkande produktionen som förorsakar det växande underskottet. Arbetslösheten leder direkt till lägre skatteinkomster och ökade utgifter. Den leder också till lägre inkomster och lägre konsumtion för hushållen och därmed till ökade kreditförluster för bankerna. Nya kreditförluster ger ökad kreditåtstramning och ännu större utgifter för bankakuten. Åtstramning för att minska budgetunderskottet är detsamma som att såga av den gren man själv sitter på. Underskottet är ett symtom på att den ekonomiska politiken har misslyckats med sin främsta uppgift, att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i näringslivet. Vi hävdar bestämt att underskottet i statens finanser bara kan lösas om fler får arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. Det är den största och bästa besparingen. Alla åtgärder för sunda statsfinanser måste börja med detta. Fru talman! Om en halvtimme kommer finansutskottets ordförande, Per-Ola Eriksson, att tala. Enligt planerna kommer han då att spela upp den borgerliga favoritlåten, den som har refrängen: Enligt planerna skall han upprepa den refrängen många gånger för att slippa tala om regeringens politik och om den arbetslöshet som följer den politiken. Jag skall därför förekomma Per Ola Eriksson så att han i stället får svara för sitt eget fögderi. Så här ligger det till. Vi socialdemokrater anser att den nuvarande regeringen är förbrukad. Förr eller senare kommer vi att få ta över ansvaret för land och folk. När regeringen Bildt avgår, kommer den inte att ta med sig budgetunderskottet på 200 miljarder kronor. Det kommer att finnas kvar, och det skall betalas räntor på det. Det blir vår uppgift att klara av detta, på samma sätt som det blev på Det är en uppgift som vi tar på det allra största allvar. Vi vill inte slarva fram förslag på det sätt som den här regeringen har gjort. Den har föreslagit åtgärder som drabbar orättvist och som aldrig kommer att kunna få något brett folkligt stöd. Därför vill vi vara väl förberedda. Vi tänker sätta in budgetförstärkningar som blir mycket mer omfattande än de 12 miljarder som denna regering har presterat. Vi skall lägga in dem på ett sådant sätt att de inte blir en broms för produktion och tillväxt. Vi kommer i god tid före maktskiftet att redovisa våra planer. Vi kommer att på bredden engagera medborgarna i denna stora och viktiga uppgift för arbete, rättvisa och sunda statsfinanser. Fru talman! Den här debatten är till för att medborgarna skall få klart för sig vad partierna vill göra för att bekämpa arbetslösheten. Jag vill därför avsluta med att ställa tre frågor till företrädarna för de övriga partierna. För det första: Delar ni uppfattningen att det är arbetslösheten som är det största problemet och att det är den svaga efterfrågan som gör att företagen får allt svårare att sälja sina varor och tjänster på hemmamarknaden? Är ni beredda att stödja våra initiativ för att få fart på produktionen? För det andra: Delar ni uppfattningen att vi under 1993 och 1994 behöver kraftigt stimulera investeringarna för att få i gång tillväxten och för att kunna pressa ned arbetslösheten? När tänker ni i så fall lägga om er politik? Min tredje fråga gäller regeringen. Den enda vägens politik är slut. Vi närmar oss nu också slutet för den enda vägens regering. Oavsett hur det kommer att gå i dag i omröstningen, står det alldeles klart, både här hemma och utomlands, att regeringens auktoritet är förbrukad. Men den sitter där den sitter så länge Ian och Bert behagar. Det är inte en regering som kan föra Sverige ut ur depressionen. Därför vill jag avslutningsvis ställa frågan: Delar ni vår uppfattningeatt Sverige behöver en stark regering med en majoritet i riksdagen för att kunna genomföra en ny ekonomisk politik för att få i gång produktionen och få ner underskotten?

Fru talman! Ärade TV-tittare, radiolyssnare samt den väl samlade regeringen! Det här är en förnyad finansdebatt beroende på att ärendet återremitterades till finansutskottet i förra veckan. Jag skulle vilja ge en bakgrund till vårt agerande. Det kan kanske vara av ett visst intresse. Jag håller mig då till vårt agerande i anledning av just finansplanen. Vi har ända sedan vi kom in i riksdagen talat om att vi måste ta kraftigare tag när det gäller vår ekonomi. I och med att vi har lagt fram vår budgetmotion har vi klart och tydligt deklarerat att vi har en hel del alternativ. Vi menar att vi måste ta ett samlat grepp över landets ekonomi. Det är illa ställt i Sverige. Det är en stor kris. Jag tror att alla är medvetna om den krisen. Vi har faktiskt den värsta krisen i mannaminne. Jag hoppas att vi skall slippa att återfå den någon annan gång. Jag vill upprepa några siffror från debatten förra veckan, eftersom vi har en större publik nu. Staten lånar för närvarande i en takt av en halv miljon kronor i minuten dygnet runt, året runt. Nästa budgetår har vi en budgeterad ränteutgift som omräknat på samma sätt kostar 180 745 kronor per minut, återigen dygnet runt och året runt. I sin budget har regeringen lagt fram förslag om ytterligare besparingar på 11,9 miljarder. Det är kanske vad vi orkar med nu, men det räcker inte särskilt långt. Det räcker bara till ungefär halva räntan på ökningen av statsskulden. Det står nog ganska klart för envar att så kan vi inte fortsätta. Jag är övertygad om att det står klart för regeringen också. Vad menar då vi med de besparingsförslag vi har lagt? De ligger ju en 10-potens högre. Ja, naturligtvis räknar vi inte med att man skall kunna genomföra de besparingarna under det aktuella budgetåret, men vi menar att det är nödvändigt att ta en allvarlig diskussion nu, när det är kris och när det finns ett krismedvetande. Alla mina kolleger i den här salen vet att vi måste ta tag i problemen. Kan vi någonsin få en bättre möjlighet att göra det än nu? Jag menar att sätta sig ned och i lugn och ro diskutera vad som kan vara vettigt i våra förslag och vad som kan vara vettigt i de andra partiernas förslag och försöka dra en konsensus av det. Jag tycker att vi har ett läge i Sverige nu som inte tillåter konfrontationspolitik. Det kan verka litet underligt, om jag står här och säger det i dag, för en del kanske uppfattar vår politik som en konfrontationspolitik. Men det är det faktiskt inte. Ny demokrati är ett litet parti. Vi har ett litet väljarunderlag, och man kan då tycka att vi gaskar upp oss ungefär som om vi skulle ha 51 % av väljarkåren. Nej, det är inte det som ligger bakom. Vi är förtvivlade. Vi känner samma desperation inför läget som jag tror att alla andra gör. Det här är vårt sätt att försöka ringa i klockorna, försöka att få oss allihop att ta vårt förnuft. Alla människor som sitter i den här salen -- i varje fall dem som jag har haft mera kontakt med -- har jag upplevt som kloka människor som verkligen ser allvaret i situationen. Men så är det detta med partipolitiken och den politiska retoriken, som ställer till så mycket elände. Det är klart att det är lätt för mig att stå här och säga det, eftersom vårt parti inte har någon politisk retorik. Skratta gärna ni, men vi har inte varit med i politiken så länge. Med det menar jag att vi heller inte har gått in i några låsningar. Vi kan ta ut svängarna betydligt mer än vad regeringen och de andra partierna kan göra, därför att ni har varit med länge och lovat mycket, och det är givet att ni vill hålla en linje och försöka att genomföra den på ett förnuftigt sätt. Det har jag full respekt för. Men å andra sidan råder nu ett krisläge, ett läge som vi aldrig har haft förut. Det måste göras ett litet avsteg från det sätt som man har agerat på tidigare. Det är vad vi vill. Vi vill sätta oss ned i lugn och ro, och jag är övertygad om att regeringen och innerst inne även Socialdemokraterna vill det. Jag tycker att det är ett läge där vi skall släppa partipolitiken, där vi verkligen skall se oss i den här kammaren som personligen valda ombud för Sveriges folk, för det är vi faktiskt. Vi har partival, men enligt grundlagen är vi också personligt valda, och vi har sett exempel på vid avhopp och liknande händelser att det är personliga mandat som gäller. Varför går det då inte att genomföra det vi vill åstadkomma? Varför blir det sådana här situationer? Jag tror att mycket beror på den ordning som tillämpas i riksdagen, att den tradition som finns för arbetet i riksdagen har en viss skuld. Det finns inte någon möjlighet att i riksdagen ta ett samlat grepp över ekonomin. Det är i varje fall vad som sägs och vad man hänvisar till. Jag har som bekant hävdat motsatsen, att vi i viss utsträckning faktiskt har möjlighet att ta ett grepp över hela politiken och framför allt den ekonomiska politiken. Men det finns massor av traditioner i riksdagen, och här finns alla 16 utskotten som vart och ett naturligtvis slår vakt om sitt ämnesområde och har ett stort kunnande inom sitt ämnesområde. Men vi får ju den nuvarande förödande situationen på grund av att man inte kan ta ett samlat grepp. Nu har vi en utmärkt chans att göra det. Alla partier är representerade i finansutskottet, många av dem t.o.m. av sina gruppledare, vilket kanske markerar en viss betydelse hos utskottet. Om regeringen ger ett litet större mandat till sina ledamöter i den här situationen och om andra partier gör samma sak, är jag övertygad om att vi kan få just det samlade greppet och på så vis komma överens. Jag hävdar fortfarande att det kan vi göra inom ramen för gällande regler, men för det krävs en välvillig inställning från partiledningarna i resp. parti. Jag vill ta tillfället i akt att upprepa, trots allt, vad vi sade i valrörelsen. Vi ansåg att det behövdes ett mera kraftfullt grepp vad gäller besparingar. Alla kommer ihåg de 196 miljarderna, som vi fick lida mycken smälek för. Vi blev mer eller mindre idiotförklarade. Jag måste upprepa det nu, för i belysning av vad som har hänt sedan dess kanske det vi sade inte var så idiotiskt. Det kanske var någonting som man borde ha lyssnat på mer än att fokusera på att vi en och annan gång faktiskt kan skratta och även emellanåt ta oss ett glas. Det vi sade då var inte utarbetat av oss, det vet alla. Det var andra människor som förnuftigt hade satt ihop det. Men vi tyckte att det var rätt. Att man borde ha lyssnat mera då framgår av att i höstas tog regeringen och Socialdemokraterna ett mycket stort ansvar och gjorde krisuppgörelserna. Det var bra. Det stödde vi. Man gjorde besparingar på ungefär den dubbla årstakten av det vi egentligen hade föreslagit. Jag tar det som ett exempel på att det kan vara av intresse att lyssna litet grand på oss också. Ny demokrati är, som jag sade förut, ett litet parti, och vi har ingen erfarenhet av riksdagsarbetet. Det kan hända att vi agerar på ett sätt som kan verka väldigt annorlunda, t.o.m. stötande i vissa sammanhang, men det är inte därför vi gör det. Vi kommer från näringslivet. Vi har kanske ett annat sätt att arbeta, och vi tycker inte att det är så förfärligt besvärligt och svårt att lösa problem, om det bara finns en vilja till det. Jag är övertygad om att den viljan finns, att den finns hos regeringen och hos oppositionen. Jag tycker att Allan Larsson av någon underlig anledning vädrade litet för mycket morgonluft, när han stod här i talarstolen. Det finns sannerligen ingen anledning till det. Vi kan ha en annan syn än regeringen på enskildheter i politiken, och det har vi ibland visat, men på de allra flesta punkter råder samsyn. Det har gjorts mycket som är bra på sikt, men det gäller också att ta itu med problemen på kort sikt. Medias roll kan jag inte låta bli att kommentera litet grand i det här sammanhanget. Media har faktiskt, vill jag säga, en stor skuld till att man haussar upp sådana här lägen till den milda grad. Med sitt sätt att intervjua -- för att inte säga jaga folk -- skapar media situationer som kanske egentligen inte finns. Jag tycker att det vore bra om media litet oftare förmedlade vad som sägs från riksdagens talarstol. Det kommer faktiskt en del förnuftiga saker från de flesta ledamöter som borde förmedlas till svenska folket på ett annat sätt än vad som sker. Räntan skall jag inte gå in närmare på. Men alla är helt överens om att räntan är den kanske viktigaste faktorn i alltihop. Jag förstår svårigheterna att sänka räntan och har respekt för det, men jag tror ändå att man i det här läget borde prova att gå litet snabbare fram. Vi har en annan syn på detta. Vi säger inte att den är rätt, men allt fler går in i debatten och har samma åsikt som vi. Arbetslösheten skall jag inte gå in något längre på. Men även där borde det tas litet annorlunda grepp. Vi har t.ex. föreslagit att man skulle kunna göra tillfälliga avsteg från LAS för att få arbetslösa i arbete. Jag är säker på att en sådan åtgärd skulle kunna ge tiotusentals människor arbete. Det är en kontroversiell fråga, men man kan införa en dispens och man kan upplösa den lika fort, om det skulle visa sig att man har räknat fel. Det viktigaste är att man gör någonting. Det allvarligaste problemet för folk är kanske i första hand inte ekonomin, utan det stora trauma det innebär att inte vara efterfrågad. Det är värre än någonting annat. Vi borde egentligen ha principen att man inte skall få någon ersättning utan att man gör någon motprestation. Det finns väldigt mycket som kan uträttas. Jag brukar ta ett företag som exempel. Om man har personal som man inte kan sysselsätta i den allmänna produktionen låter man inte de anställda sitta vid kaffebordet eller ännu mindre gå hem. Man ser till att de utför underhållsarbeten och liknande under den period de inte är fullt sysselsatta. Jag tycker att man skulle göra på samma sätt i Sverige. Vi har mycket sällan remissdebatter i denna kammare. Jag visste tidigare inte ens att den möjligheten fanns. Finansutskottet var på en resa till Finland, och av någon anledning fick jag där reda på att vi har samma regler här i Sverige som man har i den finska riksdagen. Det är alltså ingenting som hindrar att man begär en remissdebatt inför bordläggning av en proposition här i riksdagen. Jag tycker att vi skall använda denna möjlighet i större utsträckning för att på ett tidigare stadium få i gång debatten både i kammaren och i och med det kanske också ute i samhället. Man borde alltid, särskilt när det gäller viktigare ärenden, ha en remissdebatt. Ansvarigt statsråd borde presentera propositionen i kammaren, och man borde redan där dra i gång debatten. Man skulle kunna undvika mycket bekymmer senare, och man skulle kunna få fram många kloka idéer och förslag. Nu behandlas ärendena av dem som sitter i resp. utskott, men jag tror att en remissdebatt skulle ge större möjligheter för fler att ge sina synpunkter. Jag vill också säga ett par ord om det faktum att det blev turbulens kring löntagarfondspengarna. Jag fattar inte hur en sådan debatt över huvud taget kan ta fart. Ingen kan väl tvivla på att vi nydemokrater om någon en gång för alla vill ta död på löntagarfondspengarna, i så måtto att man inte kan återuppliva löntagarfonderna. Vi vill också ge de 10 miljarder kronorna till utbildning och forskning, men det må vara oss förlåtet att ha en något annorlunda syn på hur man skall använda dem. Jag tror säkert att vi kan komma överens på den punkten också. Fru talman! Jag ser att jag har överskridit min taletid. Jag vill avsluta med att yrka bifall till våra reservationer nr 5 i mom. 2, nr 6 i mom. 7, nr 7 i mom. 9 och nr 10 i mom. 16.

Fru talman! Vänsterpartiet kommer att rösta mot regeringens förslag till ekonomisk politik, och därmed för att regeringen avgår. Vi har hela tiden varit eniga om detta inom partiet. Jag tror att jag vågar påstå att vi är det parti som mest helhjärtat känner för en ny regering som kan se till att landet inte sjunker ned i ett varaktigt tillstånd av massarbetslöshet och stora inkomstskillnader. Jag försökte på ett torgmöte i Göteborg i lördags förklara för åhörarna hur dagens debatt skulle gå till. Jag förklarade att det finns fyra olika förslag -- regeringens, socialdemokraternas, nydemokraternas och vårt -- och att de mindre partiernas förslag slås ut först och att regeringens förslag ställs mot Socialdemokraternas i slutomröstningen. Jag berättade för åhörarna att vi vänsterpartister, liksom nydemokraterna, har utslagsrösterna i denna votering. Om man i Ny demokrati skulle rösta på Socialdemokraternas förslag och vi vänsterpartister skulle lägga ned våra röster -- ett rent hypotetiskt resonemang -- skulle regeringen kunna sitta kvar. En journalist uppfattade det jag sade som ett hot om att jag skulle kunna tänka mig att förorda att vi skulle rädda kvar regeringen. Eftersom många oroliga har hört av sig vill jag passa på att ännu en gång tala om att jag och alla i mitt parti hela tiden har varit helt överens om att vi brinner av lust att få denna regering avsatt. Jag får, eftersom jag måste ha varit otydlig, be alla de oroliga som har hört av sig om ursäkt -- inte minst mina egna partikamrater. Med de orden lämnar jag frågan om regeringens avgång. Gudrun Schyman kommer att ta upp ämnet senare i denna debatt. Jag besökte Stigas fabriker i Tranås i förrgår -- alltså i måndags. Där monterar man numera motorgräsklippare. Ni minns kanske de bordtennisracketar som det stod Stiga på. Numera gör man alltså motorgräsklippare. Jag gick runt på fabriken och frågade några anställda vilka frågor de tyckte att jag skulle ta upp i debatten i dag. Jag fick med mig tre frågor. Den första handlade om arbetslösheten. Företaget har varslat ganska många av sina anställda, och många har redan fått gå. Nästan ingen av dem som fått gå har fått nya jobb. Stiga har exporterat en del maskiner -- i första hand inom Norden. Det är Finland som har varit den största utlandsmarknaden. Av förståeliga skäl är den marknaden i dag mycket svag. På andra marknader har konkurrenskraften nu, tack vare kronans fall, blivit bra för Stiga. Det finns vissa möjligheter att på sikt expandera utomlands. Det stora problemet på kort sikt, som gör det svårt att undvika arbetslöshet, är hemmamarknaden. Det är bara de som har höga inkomster och stora gräsmattor som har råd att köpa en motorgräsklippare i dag. Alla åtgärder som kan stimulera den inhemska efterfrågan snabbt är därför bra för Stigas möjligheter att behålla arbetskraften. Den andra frågan man ville att jag skulle ta upp gäller arbetsrätten. Stiga tillhör, liksom Monark i Varberg, Aritmoskoncernen. Också på Stiga har arbetsgivaren krävt att få frångå turordningsreglerna enligt lagen om anställningsskydd. Segern för facket i Varberg var därför viktig också för Stiga. Det fanns bland det tiotal anställda som jag pratade med i fikarummet en stor enighet om att man behöver en ny arbetsorganisation på Stiga och att man måste komma bort från de raka ackorden. Stiga är alltså ett av de mycket få företag som har kvar ett rent ackordssystem. De anställda jag pratade med hävdade att det skulle bli mycket svårare om vi i riksdagen skulle driva igenom en försvagning av arbetsrätten och luckra upp lagen om anställningsskydd, vilken redan är mycket generös när det gäller förändringar av arbetsorganisationen. Både de anställda och facket skulle ha svårare att ta ett ansvar för en modernare och effektivare arbetsorganisation, och därmed också för ett långsiktigt tryggande av jobben. Den tredje frågan vi diskuterade i fikarummet på Stiga gällde skattepolitiken. Ingen klagade på skattetrycket i stort, men man var ganska förbannad på att männsikor med stor förmögenhet och höga inkomster -- inte minst de som har fått stora fallskärmsavtal -- betalar så litet i skatt. Jag talade med en montör i 60-årsåldern. Han hade 60 kr i timmen. Det ger mindre än 11 000 kr i månaden. Han krävde inte sänkt skatt för sig själv. Däremot krävde han av oss politiker att vi ser till att arbeta bort de stora underskotten genom att höja skatten för dem som har råd. Jag försökte i fikarummet på Stigafabriken också redogöra för vårt långsiktiga alternativ. Jag berättade att vi redan i höstas hade formulerat ett alternativ till krisuppgörelsen, vilket till stora delar stämde överens med inriktningen i denna. Vi ville bl.a. sänka arbetslösheten. Men huvudskillnaden mellan våra förslag och de andra partiernas gällde fördelningspolitiken. Vi hade finansierat varje öre i våra förslag, och det handlade då i huvudsak om att vi lade bördorna på dem som ligger högst på inkomst och förmögenhetsskalan. Det är också så att en omfördelning från dem som har mycket till dem som har litet är bra när det gäller arbetslösheten. Jag har många gånger redogjort för följande exempel i denna kammare, och jag skall göra det en gång till. Statistiken säger att om man tar ett par tusenlappar i månaden från exempelvis oss riksdagsledamöter, med de lönenivåer som vi har, minskar vi genomsnittligt vårt sparande. Vi har i dag ett mycket stort överskottssparande i vårt land. Om man däremot ger inkomstförstärkningar till människor med låga inkomster, t.ex. om man förstärker de arbetslösas och låginkomstpensionärernas inkomster, använder dessa inkomsttillskottet till konsumtion. Det innebär att en ren omfördelning som inte försvagar statsfinansierna är en bra åtgärd mot arbetslösheten. Jag lyssnade med spänning när Allan Larsson för en stund sedan sade att han nu skulle tala om vilka långsiktiga besparingsförslag som Socialdemokraterna har. Jag skall försöka låta bli att vara elak, men jag kunde inte underlåta att tänka på en rysk professor, som jag hörde hålla ett föredrag på den gamla sovjetiska tiden. Han fick frågan vad som var målsättningen för den ekonomiska politiken i Sovjetunionen. Han sade: Vi maximerar produktionen och minimerar kostnaderna, och vi maximerar lönerna och maximerar välfärden. Han såg sedan mycket nöjd ut och kunde inte riktigt förstå varför vi såg skeptiska ut. Allan Larsson talar om Wibbles ofullbordade, och det tycker också jag att man kan göra. Det finns många svarta hål i regeringens förslag. Men på denna punkt vill jag faktiskt instämma i den borgerliga kören och ställa följande fråga till Allan Larsson: Vilka långsiktiga finansieringar vill ni föreslå? Vi kommer ju att rösta på era förslag i slutvoteringen, och då kan det vara rimligt att vi får reda på det. Framför allt skulle jag vilja höra hur det är med skattebördan på höginkomsttagarna. Vi har ju ett mycket välmotiverat förslag till höjning av marginalskatten och slopande av grundavdraget för höginkomsttagarna. Jag har inte riktigt förstått era förslag. Är det eller är det inte så att ni lägger fram ett konkret förslag om att höja marginalskatten för dem som ligger över brytpunkten? Förra onsdagen varnade jag för konsekvenserna av att skicka tillbaka hela paketet till finansutskottet, om vi inte kommer tillbaka till kammaren med ett konkret och handfast förslag. Vi har både i och utanför utskotten försökt arbeta för samling kring ett minimiprogram. Man skulle där lägga det långsiktiga åt sidan och stimulera den inhemska efterfrågan på det sätt som Allan Larsson har redogjort för. Att sänka matmomsen är en möjlighet. Att stärka de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som Socialdemokraterna föreslår, är en annan möjlighet. Vi har också förklarat oss villiga att finansiera våra förslag. Sänkt eller slopat grundavdrag för höginkomsttagarna borde kunna vara ett acceptabelt förslag även för de partier som står bakom skattereformen, eftersom vi härigenom inte höjer den högsta marginalskatten, vilket var den heliga princip som man enades om där. Det är faktiskt så, ärade ledamöter, att det brinner i knutarna. Vi måste alla tillsammans diskutera den långsiktiga politiken för att få bukt med arbetslösheten. Men vi måste också, helst denna vecka -- det får inte dröja till fram i juni -- besluta om konkreta åtgärder som minskar den akuta och starkt växande öppna arbetslösheten. Det är viktigare än varje partis prestige. Jag vill till slut säga att jag kände mig nästan kränkt av Assar Lindbeck-kommissionens resonemang om att vi här i riksdagen skulle företräda särintressen. Jag känner mig inte som representant för ett särintresse, och jag tror inte heller att ni gör det. Jag tror att vi allihopa vill företräda allmänintresset, och allmänintresset är i dag sänkt arbetslöshet. Jag tror också att en långsiktigt jämnare inkomstfördelning är bra för dem som ligger ovanför mittpunkten. Med detta vill jag yrka bifall till de meningsyttringar som jag har fogat vid finansutskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill gärna svara Johan Lönnroth. Jag ber dock först att få yrka bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer vid finansutskottets betänkande. Jag brukar med stort intresse lyssna på Johan Lönnroth. Jag tycker att Lönnroth representerar en ny och intressant stil från Vänsterpartiet. Jag blev naturligtvis särskilt intresserad när jag på radon häromdagen hörde referatet från ett torgmöte där man berättade att Lönnroth skulle ha sagt att regeringen inte skulle behöva falla, eftersom Vänsterpartiet fanns till hands. Det var sensationellt, och jag tänkte att jag skulle fråga om det, men nu har vi fått det beskedet att Lönnroths inlägg var av akademisk karaktär. Vi vet väl i dag att Lönnroth och Vänsterpartiet varken vill eller behöver ställa upp, eftersom Ian Wachtmeister och Bert Karlsson nog kommer att dra sig undan i något hörn i den avgörande voteringen och därmed hjälpa Carl Bildt att fortsätta på den inslagna vägen. När jag ändå har ordet vill jag ta upp en annan del av Vänsterpartiets insatser här i riksdagen. De pengar som fanns i löntagarfonderna tillhör pensionssystemet, men regeringen har nu tänkt ta de pengarna i anspråk för andra ändamål än till pensioner. Såvitt jag har förstått har Vänsterpartiet gått in för att diskutera ett stöd för regeringen på den punkten. Jag tycker för min del att pensionärerna skall ha sina pengar och att forskningen skall få pengar på riktigt sätt, via statsbudgeten. Vi har aldrig träffat någon av Vänsterpartiets väljare som har tyckt att vi skall behöva stödja högern på denna punkt. Jag undrar vad som håller på att hända med Låt mig så gå över till frågan om besparingar. Jag tackar för det stora intresset. Jag hoppas att vi kan hålla det vid liv, så att vi fortsätter att rikta uppmärksamheten mot att det är från socialdemokratin som lösningarna skall komma. Från regeringens sida har man ju ingenting att komma med, och jag vet inte riktigt var Jag vill testa en av de tankar som vi funderar på. Vi vet alla hur snabbt kostnaderna för kontantstödet växer. Vi vet också att långtidsarbetslösheten nu snart är uppe i ofattbara 100 000 personer. Vi socialdemokrater ogillar de borgerliga planerna på att försämra ekonomin för dem som är arbetslösa och att göra dem beroende av socialbidrag. Vi menar att den bästa insatsen är att minska arbetslösheten. Lönnroth och till de företrädare för de borgerliga partierna som senare kommer upp i debatten: Är ni beredda att diskutera en rätt för den enskilde till tillfälligt arbete, utbildning, rehabilitering eller annan åtgärd vid t.ex. sex månaders arbetslöshet? En sådan åtgärd skulle vara den största enskilda besparing som vi kan åstadkomma. Därför är min fråga: Är ni beredda att föra diskussioner om sparande och hushållning på det sättet?
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Allan Larsson för hans vänliga ord om att det är en intressant stil som jag har. Sedan kunde Allan Larsson inte låta bli att göra en kommentar där jag framställdes som akademisk. Jag vet inte hur det är med Allan Larssons eventuella egna akademiska bakgrund, men låt oss lägga det åt sidan. Vad gäller löntagarfondspengarna är det ju faktiskt så att också vi föreslår att dessa skall gå till AP fonderna. Vi har hela tiden talat om att vi anser att detta från början är löntagarnas pengar. Men vi vill också vara konstruktiva. Vi tyckte att det fanns anledning att försöka undvika att regeringen en gång till gjorde upp med Ny demokrati. Vi vet nämligen vad Ny demokrati anser om t.ex. Vi försökte få fram ett konstruktivt förslag som skulle vara möjligt för inte bara regeringspartierna utan också för er socialdemokrater att ansluta sig till. Vi kan inte förstå varför ni har en så oerhört förenklad nejsägarattityd. Varför vill ni inte vara med om att diskutera möjligheterna att få fram ett förslag som ligger mer i löntagarnas intresse än det som regeringen har lagt fram? Vi har vidare, Allan Larsson, sedan lång tid tillbaka i motioner formulerat ganska konkreta förslag till minskning av arbetslösheten och till hur dessa förslag skall finansieras. Vad gäller den fråga som Allan Larsson ställer om hur vi ser på en garanti om rätt till arbete eller utbildning för alla råder det inget som helst tvivel om att vi är mycket positiva på den punkten och gärna skulle delta i samtal om detta. Men samtalen måste också handla om hur man skall finansiera det hela. Det litet paradoxala är att vårt parti, som tidigare i historien har blivit anklagat för att bedriva en överbudspolitik, i dagens läge faktiskt, kanske litet grand på grund av den erfarenheten, är det parti som allra mest konkret formulerar sina finansieringsförslag. Men ibland har vi intrycket att ni inte riktigt läser våra förslag, att det är ett oerhört kompakt ointresse för vad vi skriver och för vad talar om i den här kammaren. Mina frågor är därför: Hur ställer ni er, Allan Larsson, till våra förslag? Och till slut ännu en gång: Hur ser era långsiktiga finansieringsförslag ut?
Herr talman! Det är inte någon nejsägarlinje som vi representerar, Johan Lönnroth. Vi har sagt ja till att pensionärernas pengar skall användas till pensioner, icke till andra ändamål. Vi vill t.o.m. ha en lagstiftning som inskärper att pensionsfonderna inte skall vara till för att driva moderata käpphästar. Ställer ni er bakom det? Vi tycker att forskningen skall ha sina pengar, och vi har lagt fram förslag som är både uthålligare och starkare än de som ligger på riksdagens bord. Det är viktigt för Sverige att vi har utrymme, inte minst för den tekniska utvecklingen i landet. Där finns intressanta uppslag som vi kan diskutera vidare. När det gäller besparingar menar jag att den största besparingen ligger i att man bryter arbetslösheten och därmed de passiva utgifterna och kostnaderna som hör ihop med den. Att statsutgifterna skenar är en följd av att arbetslösheten ökar dramatiskt. Därför kan inget besparingsprogram bli trovärdigt om man inte börjar med just detta. Jag ställer därför min fråga igen, och jag riktar den även till Per-Ola Eriksson som kommer att tala senare. Är ni beredda att som ett alternativ till de försämringar för de arbetslösa som ni har lagt fram i stället diskutera att införa en rätt, vid t.ex. sex månader, till tillfälligt arbete, utbildning, rehabilitering eller någon annan åtgärd för att därigenom bryta arbetslösheten och den omfattande förtidspensionering och det socialbidragsberoende som är en följd därav? Här finns de stora kostnaderna. Man kan studera land efter land i Europa som har haft långtidsarbetslöshet och se hur det har gått med deras statsfinanser. De har kört med stora underskott. Detta måste vi undvika till varje pris, och därför ställer vi som ett första villkor i alla besparingsprogram att det måste handla om dessa kostnader.
Herr talman! När det gäller löntagarfonderna, Allan Larsson, är vi helt eniga om att de förslag som både ni och vi länge har fört fram om att överföra pengar till pensionsfonderna är ett bättre förslag än det som regeringen har lagt fram. Därför är det också vårt förstahandsförslag. Vad som förvånar oss är att ni i den här frågan inte vill göra som i så många andra frågor. När vi har insett att våra förslag kommer att falla brukar vi försöka göra det bästa möjliga av situationen och diskutera med motståndarna och försöka förbättra deras förslag. Vi försöker blygsamt bidra till en förbättring av förslaget. Det gäller att använda löntagarfondernas pengar till forskning. Vi vill inte att regeringen skall göra upp om ett ännu sämre förslag med Ny demokrati. Varför vill ni inte delta i de samtalen? Avslutningsvis ställde Allan Larsson åter en fråga. Jag har redan svarat: Ja, vi vill mycket gärna ha en sådan rätt genom lagstiftning. I våra motioner, som har blivit avslagna i denna riksdag, har vi lagt fram just sådana förslag till en lagfäst rätt till arbete. Jag kan nu inte på rak arm säga om vi nämnde sex månader eller inte. Det är bara att kontrollera i protokollen från denna riksdag. Vi har lagt fram sådana här förslag och fått dem avslagna. Vi skall gärna fortsätta att diskutera sådana frågor liksom alla andra frågor som är uppe i dagens debatt.

Herr talman! Många ställer sig frågande och oförstående inför vad som hänt här i riksdagen under den gångna veckan. Det gör också jag. Jag känner olust och är orolig för att riksdagens anseende har skadats och att människorna, inte minst ungdomarna, skall vända politiken ryggen. Sveriges folk för en treårig mandatperiod har fått väljarnas uppdrag att besluta om för landet viktiga frågor. Riksdagen får därför inte göras till ett politiskt nöjesfält med tveksamma och spektakulära inslag som bäst hör hemma på Kiviks marknad. En ledamot av denna kammare har sagt att ''politik är att ljuga på ett trovärdigt sätt''. Det uttalandet gör mig upprörd. Jag undrar vad den ledamot som uttrycker sig så bygger sitt mandat på. Politik handlar inte om lögn. Det handlar om att ha en vision, ett mål, och att driva frågor som leder till uppställda mål. Politik handlar också om att ta ansvar, även för mindre populära men nog så nödvändiga åtgärder. Jag ser mitt uppdrag från mina väljare som att jag skall verka för ett samhälle där ekonomi och ekologi står i samklang, där alla människor har lika värde oavsett bostadsort eller bakgrund, där rättvisa och solidaritet är honnörsord, och där vi värnar om svaga grupper samtidigt som vi bistår människor i världens fattigaste länder. Den som genom taktiska och politiska manövrar förlamar riksdagens arbete och driver vårt land till nyval borde höja blicken och se vad som pågår i vår omvärld. Vi nås dagligen av bilder och rapporter från blodbaden i det forna Jugoslavien. På några timmars avstånd från Sverige råder det nästintill politiskt och ekonomiskt kaos, vars konsekvenser vi inte kan förutse. Kanske är ett inbördeskrig hotande nära i Ryssland, med de följder detta skulle kunna få för vårt land. Att i det läget skapa politisk oreda i vårt eget land och driva Sverige till ett nyval är oansvarigt. Det är att spela hasard med svensk ekonomi, sysselsättning och trygghet. Nu behövs det stabilitet, ansvarstagande och ledarskap. Dagens situation är en riksdagskris. Den måste vi reda ut och visa att vi 349 ledamöter som valts till Sveriges högst beslutande organ har vilja, mod och förmåga att samarbeta. Alla måste visa att landets väl och ve sätts före politiskt narrspel och gyckleri. Tonen i den politiska debatten, som den utvecklats efter höstens breda enighet om krispaketet, gör mig orolig. De hårda orden skapar bara låsningar och förgiftar debattklimatet. Tänk på det, Allan Larsson. Jag måste säga att jämfört med Allan Larssons anförande var Bo G Jenevalls anförande lågmält och hade ett stort mått av sympati över sig. Herr talman! Nu behövs det ärlighet, saklighet, samarbete och beslutsamhet -- inte nyckfullhet, svek och taktikspel. Nävrätt får aldrig gå före den utsträckta handen och det hederliga politiska handslaget. Vi måste vidta åtgärder för att sanera ekonomin. Vi måste skapa balans mellan privata och offentliga åtaganden och utgifter. Vi måste ge tydliga signaler om den enskilde individens skyldigheter och rättigheter. Vi måste främja en uthållig ekonomisk tillväxt. Vi måste främja satsningar som skapar arbete och fortsatt välstånd i hela vårt land. Läget för Sveriges ekonomi är allvarligt. Därom råder inget tvivel. Budgetunderskottet för innevarande år uppgår i dag till närmare 200 miljarder kronor. Enbart räntan på statsskulden kostar 160 000 kr per minut. Flera hundra tusen människor går utan arbete. Inom industrisektorn har närmare 200 000 jobb försvunnit sedan 1989. Nu är det dags att återindustrialisera Sverige. Banksystemet är i kris, och fastighetsmarknaden har mer eller mindre kollapsat efter 1980-talets överhettning och inflationsekonomi. Det höga ränteläget som tynger oss slår undan grunden för många enskilda och för småföretag. En lägre ränta är därför önskvärd, men räntan blir inte lägre av turbulensen i riksdagen och Ny demokratis olika turer och besked. I stället stiger nu räntorna, och kronans värde försämras. Omvärldens förtroende för Sverige naggas också i kanten. Exportföretagen tar inte hem sina pengar till Sverige på grund av den osäkerhet som råder i landet. Det finns många positiva exempel på goda och planerade investeringar i näringslivet runt om i vårt land. Det finns mängder av idéer och mycket kreativitet hos våra småföretagare. Dessa kreativa idéer kan skapa ny sysselsättning och jobb i hela landet. Det finns företag som planerar hemtagning av industriproduktion som nu sker på annat håll i världen. Exportföretagen kan visa på ökad export och en stegvis förbättrad lönsamhet. Det ger ännu inte utslag i nya jobb, men lägger en god grund för framtiden och för att det skall skapas nya jobb när konjunkturen vänder uppåt. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi i stället för politisk oreda skapar lugn och ordning så att investeringarna inte avstannar. Målet måste vara att återskapa tillväxt i ekonomin och att skapa utveckling och framtidstro i Sverige. Det behövs en bred parlamentarisk samling för att lösa de allvarliga problemen landet befinner sig i och för att genomföra nödvändiga reformer, besparingar och inkomstförstärkningar. Siktet måste vara inställt på att skapa en grund för fortsatt svenskt välstånd, även in på 2000-talet, för våra barn och barnbarn. De åtgärder som behöver vidtas får inte ytterligare försämra det höga budgetunderskottet -- tvärtom. Syftet måste vara att långsiktigt skapa balans i den svenska ekonomin. Plus och minus måste gå ihop i ekonomin och i allt ekonomiskt tänkande. Vid förra veckans behandling av finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken och budgetregleringen återremitterades ärendet till finansutskottet. Efter den förnyade beredningen i utskottet kvarstår faktum att regeringen, i finansutskottet, har majoritet för sin ekonomiska politik. Oppositionspartierna har inte kunnat visa på en gemensam politik gentemot den politik som regeringen företräder. Jag ber därför att få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer och den särskilda meningsyttringen. Om regeringen i dag får stöd för sin ekonomiska politik, vilket jag hoppas, måste det leda till att kommande beslut här i kammaren ligger i linje med de ekonomiska riktlinjerna som framgår av finansutskottets betänkande. Riktlinjerna är inte tillfälliga. De gäller inte bara i dag eller under den här veckan. De gäller för det fortsatta arbetet i riksdagen under vårsessionen och är en del i en långsiktig strategi för att ta Sverige ur de ekonomiska problemen. Det innebär att efterföljande beslut här i riksdagen måste stämma överens med regeringens ekonomiska riktlinjer. Den som inte har förstått det bör ta sig en tankeställare. Beslut som innebär avsteg från dessa riktlinjer skulle skapa kaos. överläggningar som för övrigt var utomordentligt stimulerande och kreativa -- framfördes ett antal förslag med syfte att stimulera efterfrågan och förbättra sysselsättningen. Förslag om att långsiktigt minska de offentliga utgifterna framfördes också. Åtgärder med den inriktningen finns också i propositioner och motioner till riksdagen, och de är nu föremål för behandling i riksdagens olika utskott. Det råder, för mig, inte det minsta tvivel om behovet av åtgärder för att bekämpa arbetslösheten. På den punkten råder det för övrigt inget tvivel från något regeringsparti heller. Redan nu är regeringens arbetsmarknadspolitiska åtgärder mer omfattande än någonsin. För att bekämpa den höga arbetslösheten och bereda människorna meningsfull sysselsättning och utbildning krävs faktiskt en rad nya åtgärder. Men vi måste också tänka i nya banor och inte enbart förlita oss till de traditionella arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Jag sade tidigare att vi måste återindustrialisera Sverige. Vi måste finna former som gör att vi snabbt kan få en ökad industriproduktion i vårt land. Under överläggningarna i utskottet har socialdemokraterna framfört ett antal förslag med bl.a. ökade anslag till AMS, fler gymnasieplatser och tidigareläggning av väg och järnvägsprojekt. En del av dessa förslag uppfylls redan genom de propositioner som ligger på riksdagens bord. Dessutom arbetar regeringen med konkreta förslag som skall föreläggas riksdagen under våren. När det gäller väg och järnvägsinvesteringarna genomförs nu stora satsningar. Jag vill erinra om att enbart på infrastruktursidan satsas innevarande år 13 miljarder kronor. Det är mer än tre gånger så mycket som under den tid socialdemokraterna hade regeringsansvaret. Dessutom har regeringen lagt fram ett offensivt program för infrastrukturinvesteringar på totalt 98 miljarder kronor under den kommande tioårsperioden. Det kommer att främja tillväxt och sysselsättning. Flera andra förslag för att främja investeringar, utbildning och forskning behandlas för närvarande av riksdagens utskott. För att man skall få balans i statens finanser behövs besparingar. Regeringen har därför angett behovet till ca 12 miljarder för nästa budgetår. När socialdemokraterna presenterade sin ekonomiska motion i januari accepterades nivån, men inte de konkreta förslagen. I februari efterlyste jag den socialdemokratiska sparlistan. Den kom inte. Förra veckan gjorde jag en ny efterlysning. Den kom inte då heller. Det är inte bara jag som väntar på svaret. Jag noterade när jag såg en TV-sändning för en tid sedan om den socialdemokratiska partisekreteraren som reste i landet att också de socialdemokratiska medlemmarna och väljarna väntar på svaret. Min fråga blir därför: När kommer den socialdemokratiska sparlistan? Kan Allan Larsson i dag säga hur man skall uppnå 12 miljarder kronor? Det var de frågor jag ville ha svar på. Allan Larsson tyckte att det här lät som en gammal refräng. Jag måste säga att Allan Larssons anförande lät som en raspig 78-varvare. Vi har tidigare hört att socialdemokraterna skall ge besked i maj. Nu talade Allan Larsson om att beskeden kommer i god tid före maktskiftet; beskeden skjuts alltså på framtiden. Den berömda Allan Larssonska vändpunkten har kommit tillbaka. I dag kan vi alltså inte få något besked. Vad Allan Larsson sade var att socialdemokraterna i dag inte har någon sammanhållen ekonomisk politik. Vi får vänta och se. Det finns en pjäs som heter I väntan på Godot. Det verkar som om Allan Larssons politik är i väntan, men på vad då? Odd Engström, den socialdemokratiske hedersmannen och missionären, sade strax efter valet 1991 att den regering som då bildades, med stöd av den riksdagssammansättning som nu finns, kommer att sitta länge. Han spådde att den skulle sitta till 1999. I dag gav Allan Larsson beskedet att han i god tid före nästa regimskifte skulle ge besked om besparingarna. Skall jag tolka det så att Allan Larsson kommer att svara på min fråga 1998? Lindbeckkommissionen presenterade sitt betänkande förra veckan. Flera av kommissionens förslag överensstämmer med regeringens politik och ligger i linje med de ekonomiska riktlinjerna. Det gäller målet om prisstabilitet, riksbankens räntepolitik, arbetsmarknadspolitiken, socialförsäkringarna och infrastrukturen. Det finns också förslag som jag inte håller med om, t.ex. begränsningen av den politiska demokratin och större klasstorlekar. Kommissionen föreslog också en förbättrad journalistutbildning, men, fru talman, med hänsyn till vad som hände under 1980 talet och det som hänt inom banksektorn är det väl närmast en bättre ekonomiutbildning som borde eftersträvas. Finansutskottet förutsätter i sitt betänkande att Lindbeckkommissionens förslag och de förslag och idéer som framkom under utskottets beredning kommer att bli föremål för fortsatt granskning och överläggningar mellan riksdagens partier. Arbetet skall fortsättningsvis bedrivas så, att det tar sikte på regeringens kompletteringsproposition. Det har framförts förslag om att en kristidskommission borde bildas. Jag tycker personligen att finansutskottet kan fylla den funktionen. Finansutskottet beslutade därför i går att genomföra en offentlig hearing om bl.a. Lindbeckkommissionens förslag. Vi tillsatte en beredningsgrupp bestående av företrädare för alla partier för att förbereda denna hearing. Vi beslutade att tillsätta gruppen, och snart skall vi utse ledamöterna. Gruppen skall arbeta med hearingen och en del andra frågor. Beredningsgruppen skall också överväga på vilket sätt överläggningarna mellan partierna skall ske inför det fortsatta arbetet i riksdagen för att skapa bred parlamentarisk samling. Jag är övertygad om att riksdagen, om alla bjuder till, har förmågan att lösa de problem vi står inför. I uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna i höstas skapades enighet. Uppgörelsen om ett s.k. ROT-program, som jag själv medverkade till, är ett annat exempel. Det visar på möjligheten och förmågan att åtgärda problem, bara vi inte lamslås av taktiskt, politiskt spel. Fru talman! Vi står inför en mycket spännande utmaning i svensk politik; en utmaning som kräver en nödvändig förnyelse av den offentliga sektorn och transfereringssystemen. Samordningen inom socialförsäkringssystemen måste fortsätta. Framför allt måste vi se till att dagens ungdomsgeneration inte blir en förlorad generation på arbetsmarknaden. Ungdomspraktikplatserna, som är ett led i att skapa trygghet för ungdomarna, är ett viktigt inslag. Expansionen inom den konkurrensutsatta sektorn måste fortsätta och främjas. Egenföretagare och fåmansföretag måste få förbättrade villkor. Sverige skall bli Europas bästa småföretagarland. Fortsatt inflationsbekämpning i kombination med en politik som bidrar till sänkta räntor ger företag, kommuner och enskilda incitament att investera. Genom ökade satsningar på infrastruktur, forskning och utbildning skapar vi förutsättningar för att Sverige skall försvara platsen som en ledande industrioch välfärdsnation. Med en ekonomi i balans kan vi skapa nya och trygga arbetstillfällen, rättvis fördelning av välfärden, låg inflation och en uthållig ekonomisk tillväxt med miljöhänsyn. Det ger sedan uthålligt lägre räntor till gädje för företagen, bönderna, villaägarna, bostadsrättsinnehavarna och hyresgästerna. Vi måste ha en sund ekonomi för att våra barn skall kunna få en bra utbildning, pensionärerna en bra pension, sjuka och handikappade en bra vård och omsorg. Människorna skall ha arbete i såväl Kiruna som Skanör, i storstad och på landsbygd. Låt oss ta vara på möjligheterna och värna om det här landet och bygga något gemensamt för framtiden.

Fru talman! Per-Ola Eriksson är inte bara ordförande i finansutskottet, utan också representant för väljarna i Norrbotten. Därför finns det anledning att ställa frågan: Hur kommer Norrbotten att påverkas av den politik som de borgerliga partierna tänker rösta igenom i dag? Jag har tittat på länsarbetsnämndens prognos för arbetsmarknaden i Norrbotten. Det är en mörk bild av framtiden. Den visar att sysselsättningen minskar med ytterligare 3 500 personer fram till nästa sommar. Den största minskningen sker inom byggindustrin och den offentliga sektorn. Arbetslösheten kommer att öka till 15 000; nästan var femte av Norrbottens vuxna befolkning står då utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Per-Ola Eriksson har nu så varmt talat för Moderaternas ekonomiska politik. Det är en politik som skapar arbetslöshet i hela landet, men särskilt i Norrbotten, och som slår hårt mot de småföretag som Per-Ola Eriksson också talar varmt för. Var har Per-Ola Eriksson sin lojalitet? Hos Carl Bildt och Moderaterna, eller hos norrbottningarna, där var femte snart står utanför den ordinarie arbetsmarknaden? Per-Ola Eriksson tror att förslaget om att försämra de ekonomiska villkoren för dem som är arbetslösa eller arbetsskadade eller har slitit hårt i ett långt arbetsliv är ekonomisk politik. Om det är det som är ekonomisk politik, måste jag erkänna att Per Ola Eriksson är världens bäste ekonomiska politiker. Men då måste också Per-Ola Eriksson kunna förklara för oss som inte är lika stora stjärnor hur dessa åtgärder kan lösa det grundläggande ekonomiska problemet, nämligen att öka köpkraften och därmed skapa nya arbetstillfällen i Sedan vill jag påminna om min fråga. Tydligen fanns det inte plats för ett svar på den i Per-Ola Erikssons i förväg skrivna anförande. Den största besparing vi kan göra är ju att bryta arbetslösheten, så att människor inte behöver utnyttja A-kassan, bli beroende av socialhjälp eller bli förtidspensionärer. Därför är detta det avgörande testet på om man kan och förmår spara i de offentliga utgifterna. Är ni beredda att som alternativ till försämringar i A-kassan diskutera frågan om den enskildes rätt att få ett tillfälligt arbete, att få utbildning eller rehabilitering eller att bli föremål för annan åtgärd? Det är det som allt arbete när det gäller besparingar egentligen handlar om.
Fru talman! I sitt inledningsanförande talar Allan Larsson om att Ny demokrati gjorde en kupp förra veckan, då det blev återremiss till finansutskottet. Men Socialdemokraterna och Allan Larsson deltog i det arbetet, och därför kan jag beteckna Allan Larsson som en kuppmakare med tanke på vad som hänt därefter. Det vi har upplevt under de senaste åren -- jag tänker på utslagningen av arbetsplatser inte bara i mitt eget län utan också på andra ställen runt om i landet -- är svåra sviter av den inflationsekonomi som präglade 1980-talets ekonomiska politik. Det var nämligen under 1980-talet som vi fick problemen i ekonomin. Det var överhettningen. Det var övertaget. Det var de starkt stigande lönerna -- samtidigt som vi inte hade en motsvarande produktion. Det var de olika välfärdsmål som vi kostade på oss utan att ha en produktion som växte i samma takt. Det var inflationen. Det var skatteökningarna. Det var då problemen skapades. Inflationen dolde delvis problemen. Men de kom i dagen när Allan Larsson lämnade finansministeriet. Nu tvingas regeringspartierna och hela svenska folket att bära arvet från 1980-talet. Det som Allan Larsson i dag har presenterat i sitt inledningsanförande och även senare i debatten är en nygammal variant från 1980-talets politik. Men den valde väljarna bort i september 1991, och den vill väljarna inte ha tillbaka. De vill inte se inflationsekonomin, spekulationsekonomin, komma tillbaka, för det är den som har fördärvat svensk ekonomi. När vi nu skall värna jobben är det viktigt att framhålla att de som har jobb borde bära en större börda. Jag vill fråga Allan Larsson: Av vilken anledning är Allan Larsson och Socialdemokraterna inte beredda att låta dem som har ett arbete betala en högre ersättning till A kassan, så att vi därmed får resurser för att hjälpa dem som saknar arbete samt resurser för de människor som står i arbetslöshetskön? Är det inte rättvist att den som har ett arbete hjälper den som inte har ett arbete? Hur är det, Allan Larsson, med rättvisan i de socialdemokratiska leden?
Fru talman! Jag tycker att den frågan kan föras tillbaka till Per-Ola Eriksson. I går bildade ju de borgerliga i skatteutskottet en nejsägarkoalition och gick emot förslaget om att de som har goda inkomster skall vara med och betala. Tänker Per Ola Eriksson ta upp en diskussion om en ändring i det avseendet? I höstas träffade vi en överenskommelse om att egenavgifterna skulle läggas till sjukförsäkringen -- icke till arbetslöshetsförsäkringen. Jag kommer att betrakta sådana inslag som Per-Ola Eriksson talar om som ett brott mot den överenskommelse som vi träffade i höstas och som handlar om att bygga upp en ny finansiering för sjukförsäkringen. Per-Ola Eriksson talar om en kupp. Han använder ordet kuppmakare. Om det är det språkbruk som Per-Ola Eriksson tänker använda när det gäller oss Socialdemokrater samtidigt som han vänslas med Ny demokrati, tror jag att svenska allmänheten har anledning att känna djup oro för vad som pågår här i riksdagen. Tänk er noga för! Sverige behöver mer av samarbete och mindre av konflikt. Det behövs en ny politik. Det behövs insatser för arbete. Det är det vi står för. Försök inte behandla oss eller de förslag som vi lägger fram och den opinion som vi representerar på det här sättet! Det är nämligen inte till gagn för landet. Så något om inflationen. Jag vet inte om Per-Ola Eriksson minns det, men för två år sedan åstadkom vi den viktigaste insatsen mot inflationen, nämligen stabiliseringsavtalet. Det var ett samarbete mellan arbetsmarknadens parter som vi tog initiativ till. Där skall jag ge Centern ett erkännande, som stod upp för detta. Olof Johansson personligen gjorde en viktig insats i det arbetet. Det var det som gjorde att inflationen minskade. Carl Bildt och Moderaterna försökte sabotera -- det var det som var det viktiga inslaget för att få ner inflationen. Sedan vill jag säga något om besparingarna. Nästa vecka skall vi ju ta ställning till förslag om hårda åtgärder som drabbar de arbetslösa. Det gäller en lång rad försämringar. Jag har undrat vad syftet egentligen är. Samtidigt pågår ju något annat här i riksdagen och i regeringskansliet. Dels späder man på med nya stora utgifter i fråga om jordbruket, dels pågår en diskussion om vårdnadsbidrag. Det handlar alltså om en reform som innebär att ett nytt bidragssystem skapas som gör det mindre lönsamt att arbeta. Därför frågar jag: Är de här förslagen inte till för att förbättra statsfinanserna utan för att ni skall kunna finansiera de åtgärder som uppenbarligen är nyckeln till att regeringen kan hänga ihop -- dvs. jordbrukspolitiken och vårdnadsbidragen?
Fru talman! Allan Larsson frågade i sin senaste replik var jag har min lojalitet. Svaret är: Min lojalitet har jag i Centerpartiet, hos mina väljare och i den politik som skapar en positiv framtid för Sverige. Min lojalitet har jag också i mitt eget hemlän, Norrbottens län. Jag lider med de människor som i dag är drabbade av sviterna från 80-talets inflationsekonomi i och med att arbetsplatser slagits ut. Jag lider även med de människor som tvingades flytta från hemlänet under den tid då Socialdemokraterna hade regeringsansvaret. Flyttlass efter flyttlass gick från glesbygdsområden till storstadsområden, vilket livligt applåderades av det socialdemokratiska partiet. Jag ger Allan Larsson rätt på en punkt: Stabiliseringsavtalet var en riktig åtgärd som bidrog till en nedkylning och till att en lugn avtalsrörelse skapades. Krisuppgörelsen i höstas mellan regeringspartierna och Socialdemokraterna var också en riktig åtgärd. Det var ett konstruktivt sätt att samarbeta och ta itu med svåra problem. Visserligen har Allan Larsson inte rätt till ytterligare replik just nu, men senare kan han kanske ge ett svar på följande fråga: Är Socialdemokraterna beredda att gå vidare och att ta gemensamma tag -- att ta den utsträckta handen och göra det politiska handslaget -- för att skapa stabilitet, sammanhållning och en handlingskraftig riksdag? Vidare förvånar det mig att Allan Larsson tar upp frågan om vårdnadsbidraget. Det är ju så många människor runt om i vårt land som i dag inte får ett enda öre för vård av sina barn. Oavsett var i landet man bor, oavsett föräldrarnas inkomster osv. vill jag se till att alla barn behandlas lika. Vi kan skapa en rättvis familjepolitik genom ett vårdnadsbidrag. En familjepolitisk reform med den inriktningen är fördelningspolitiskt riktig. Det är fråga om en solidaritetsåtgärd. Fru talman! Något unikt hände i Sveriges riksdag tidigare i dag. Det var när Allan Larsson skulle ge besked om besparingar i god tid före nästa maktskifte -- som, om man får tro Odd Engström, kommer 1999. Svaret från Allan Larsson blev att han inte hade något besked. Beskedet skulle skjutas på framtiden. Jag noterade det fnitter och det skratt som bröt ut i kammaren. Allan Larsson är inte känd för att vara någon humorist. Och, fru talman, det är fösta gången som jag hört någon skratta åt Allan

Fru talman! Jag tror att vi alla har tyckt att det har varit intressant att följa debatten mellan företrädare för olika partier för majoritetslinjen och de olika reservanterna i finansutskottet. Det som var speciellt uppmuntrande att höra var den konstruktiva öppenhet som fanns i inlägg från så olika håll som från Bo G Jenevalls och Johan Bakgrunden till dagens debatt är väl känd. Jag tänker på det taktiserande som oppositionspartierna hemföll till här i kammaren i onsdags i förra veckan. Socialdemokraterna lät sig lockas av nydemokraterna till en återförvisning till finansutskottet av betänkandet om den ekonomiska politiken. Det var ingenting som Socialdemokraterna själva hade hittat på. Tidigare hade man talat om hur bråttom det var att fatta beslut, inte minst mot bakgrund av arbetslösheten i byggbranschen. Men stundens frestelse att ställa till förtret blev de socialdemokratiska företrädarna övermäktig när nydemokraterna bjöd upp till denna taktiska dans. Hedrande var det inte. Styrkta av den framgång som Socialdemokraterna gav dem gick Ny demokrati åstad och röstade mot sin egen politik och mot en träffad uppgörelse om besparingar i delpensionen. Det som då inträffade var någonting alldeles unikt. Ny demokrati röstade medvetet mot sin egen motion, mot sin egen politik och mot vad partiets företrädare i utskottet hade varit med och träffat en uppgörelse om. Detta gör man i en fråga där regeringspartierna avsevärt ansträngt sig för att i öppen och konstruktiv anda gå just Ny demokrati till mötes. Agerandet har försvarats med att det var en taktisk manöver, ett taktiskt spel för att få inflytande. Men det som hände var att Ny demokrati röstade mot ett förslag som man haft inflytande över. Nu röstade man i stället med Socialdemokraterna. Som taktik var det nog inte så briljant. För regeringen var slutsatsen av detta agerande uppenbar. En ny situation riskerar att uppstå i Sveriges riksdag. Om Socialdemokraterna och Ny demokrati tillsammans med Vänsterpartiet har en gemensam uppfattning om hur den ekonomiska politiken skall läggas upp kan de när som helst överta regeringsansvaret. Men så är det ju inte. De har diametralt motsatta uppfattningar. De har bara kunnat enas om att säga nej. Nu erbjuder situationen endast två lösningar: Antingen håller oppositionen fast vid sitt nej -- då kan riksdagen inte lägga fast någon ekonomisk politik och då måste väljarna få möjlighet att säga sitt igen -- eller så säger oppositionen ja till sina egna förslag. Mer behövs det inte för att regeringen skall få stöd här i kammaren för sin politik. Regeringen är inte beroende av aktivt stöd från något oppositionsparti. Men regeringen är beroende av att oppositionen inte förenar sig i en allians av nej-sägare. Om så blir fallet, dvs. om oppositionen avvisar regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken uppstår en i grunden ny parlamentarisk situation. Det var inte den som väljarna röstade fram för 18 månader sedan, tvärtom. Svenska folket röstade då för förändring. Men väljer oppositionen att gå vidare med att blockera, då blockeras den nödvändiga kursomläggning av en majoritet här i kammaren, en kursomläggning som väljarna ville ha. Jag gav därför beskedet, som är förankrat hos samtliga regeringspartier: fälls regeringens förslag om riktlinjer för den ekonomiska politiken avser regeringen att förordna om extraval. Det beskedet ger jag också här och nu. Låt ingen som helst oklarhet råda på denna punkt. Fru talman! Den senaste veckan har, försiktigt uttryckt, inte varit någon bra vecka för Sverige. Jag tror att vi alla är medvetna om att den har inneburit att förtroendet för politiken, riksdagen och de enskilda partierna har rubbats. Vi vet att förtroendet till förmågan att samlas till kraftfulla åtgärder för att fullfölja den ekonomiska politiken, för att ta itu med problemen, också har minskat. Höjda räntor och en fallande kronkurs bär tyvärr tydligt vittnesbörd. Priset har varit högt. Jag fruktar att det, även om dagens beslut skapar förutsättningar -- jag hoppas innerligt det -- kommer att ta tid att vinna åter vad som förlorats. Men det måste ske. Jag hoppas innerligt att de som skapade denna kris kommer att ha lärt av det som inträffat, att det nu här i riksdagen skall vara slut på att ständigt säga nej, att det också skall vara möjligt för ett oppositionsparti att säga ja till åtgärder som alla innerst inne faktiskt inser är nödvändiga. Det är nämligen hög tid för ansvarstagande och samverkan här i riksdagen kring den politik som krävs för att få fram nya jobb, nya företag, ny tillväxt och ny välfärd. Vi har den möjligheten. Låt oss då inte spela bort den! Förra tisdagen presenterade den oberoende ekonomikommissionen under professor Assar Lindbeck sin rapport. Den visar hur den djupa ekonomiska krisen har sina rötter i två decennier av felsteg och misslyckanden. Vi skall inte nu i denna kammare fördela ansvaret. Det delas av många. Men vi skall vara medvetna om slutsatsen. Förmår vi inte att lära av de misstag som är begångna under de två senaste decennierna kan vi inte klara krisen. Kan vi lära av misstagen begångna i det förflutna har vi goda möjligheter. Kommissionen konstaterar att dagens djupa ekonomiska problem bara kan övervinnas genom en handlingskraftig politik inriktad på hela nationens långsiktiga intressen. Genom sin analys och sina rekommendationer är kommissionen ett starkt stöd för den huvudinriktning som regeringen har gett den ekonomiska politiken under den halva mandatperiod som nu ligger bakom regeringen. Det regeringen under dessa 18 månader hitintills gjort är att regeringen har lagt en god grund för ett bättre Sverige. Lindbeckkommissionen talar om de ljuspunkter -- inte så få -- som finns och som kommer att bli allt tydligare. Men det kräver att politiken fullföljs med en målmedvetenhet och styrka. Vi har all anledning att tro att vi kommer att lyckas att återupprätta Sverige som ett land med stark ekonomi, tryggade jobb och väl grundad framtidstro. De som vill kasta in handuken för Sverige har fel. Och vi skall också visa att de har fel. Att ta sig igenom detta sker inte omedelbart, och det sker aldrig någonsin om vi inte här i riksdagen har förmågan att fatta också sådana beslut som inte nödvändigtvis är populära för dagen. Men vi befinner oss på rätt väg. Det är det alldeles avgörande. Alla vet att denna regering är öppen för samtal och samverkan här i riksdagen. Det har inte främst med det parlamentariska läget att göra, utan det har sin bakgrund i att vi genuint tror att den stabilitet som ett brett samförstånd och som impopulära beslut ger skulle vara bra för Sverige, och bra för våra möjligheter att få ordning på vår ekonomi. Vi har vid åtskilliga tillfällen visat vår vilja till samtal och samförstånd. Här i riksdagen har träffats betydelsefulla uppgörelser mellan regeringspartierna och såväl socialdemokrater -- jag tänker på höstens två stora, viktiga uppgörelser -- som nydemokrater, där ett flertal olika exempel skulle kunna anföras. Vinner finansutskottets betänkande riksdagens bifall, kommer vi att gå vidare med de samtal mellan riksdagens partier om den ekonomiska politikens vidare inriktning inför kompletteringspropositionen som utskottsmajoriteten talar om. Vi kommer att föra dessa samtal -- som vanligt, höll jag på att säga -- i öppen och förtroendefull anda, inte genom att hota och vara ultimativa, utan för att nå fram till gemensamma lösningar. Det vore en styrka för Sverige om det visade sig vara möjligt. Vad som hitintills under vårriksdagen har blockerat möjligheterna till samförstånd har inte varit regeringens ovilja, utan det har varit oppositionens oförmåga. Jag tänker då på det viktiga och svåra arbetet att spara i statens utgifter. Det har man gång på gång försökt blockera -- det som har varit nödvändigt. Jag blir nog trodd om jag säger att vi inte lägger fram sparförslagen därför att vi tror att de är någon genväg till kortsiktig popularitet. Det är de nämligen inte. De duger föga om det skulle vara syftet. Vi lägger fram dem därför att vi vet, är övertygade om, att Sveriges ekonomiska situation kräver det. Lindbeckkommissionen har också med stor kraft bekräftat den slutsatsen, för alla som har förmågan och viljan att höra. Vi har också -- det är bra -- kunnat konstatera att oppositionspartierna håller med oss, i princip, på den punkten. Det är bra att Socialdemokraterna nu talar om att det måste fattas beslut om besparingar på ca 12 miljarder kronor fr.o.m. det kommande budgetåret. Det är bra att de säger det, men det är svagt att de ännu inte har kunnat gå från princip till praktik och inte gett ett enda besked om hur de hade tänkt sig att detta skulle gå till. Och intill dess att så är fallet står Socialdemokraterna de facto utan en sammanhängande ekonomisk politik. Detta har bekräftats under den föregående debatten av Allan Larsson, som uttryckligen har sagt att socialdemokratin icke i dag är redo att regera landet. I väntan på vad då? Den frågan kommer att leva länge. Detta inger inte förtroende. Nydemokraterna å sin sida talar om långt större besparingar. Samtidigt går de gång efter gång i denna kammare samman med Socialdemokraterna för att bara säga nej. Jag säger inte att den ekonomiska politiken bara består i att spara i de statliga utgifterna -- långt därifrån. På viktiga områden har regeringen bara under de senaste veckorna lagt fram förslag till de offensiva framtidssatsningar på viktiga områden som Sverige har väntat alldeles för länge på, sedan 70 och 80-talet. Nu finns möjligheterna. Nu har vi lagt fram förslagen. Jag tänker på det stora lyftet för forskning och högre utbildning, som diskuterades för bara några minuter sedan. Jag tänker på det stora lyftet för järnvägar, vägar och infrastruktur, efter att vi har halkat efter under så lång tid. Samtidigt satsar vi mer än vad som någonsin satsats i vårt Sverige för att med en ny och effektiv arbetsmarknadspolitik möta arbetslösheten. Storleken i satsningarna har självfallet sin tragiska bakgrund i utslagningen av industrijobb och andra jobb, men vi har satsat och satsar ännu mera, och vi visar allvar med politiken. Men ändå, till slut: Förmår vi inte att spara i de statliga utgifterna, utan accepterar en ständigt växande statsskuld, kommer vi aldrig att kunna ta oss ur arbetslösheten och nedgången. Det är den sanning som ingen i denna kammare kommer ifrån. Därför krävs det att också oppositionen förmår att redovisa besparingar -- och vågar stå för dessa när de kommer upp till omröstning. Det är förmågan att redovisa besparingar och förmågan att våga rösta för besparingar som är lackmustestet på ekonomisk politik, i det läge som vi nu befinner oss i. Allt annat är relativt enkelt. Detta är det svåra. Den som inte klarar det svåra klarar i grunden ingenting. När riksdagen snart går till omröstning, tar den ställning till vilken inriktning den ekonomiska politiken skall ha. Det är nu som vi tar ställning till helheten. Och vi gör det i fullt medvetande om att denna helhet byggs upp av alla de enskilda förslag som denna riksdag kommer att ta ställning till under våren. Vi gör det också fullt medvetna om att den ordning för riksdagens arbete som gällt i decennier gäller alltjämt och lika för alla. Helheten bestämmer vi oss för. Sedan bestämmer vi oss också för delarna. Så säger inte jag -- så säger riksdagsordningen, och så är det. Regeringen har en klar linje. Den politiska krisen ligger inte i regeringen. Den politiska krisen ligger här i riksdagen. Vi har en ekonomisk politik i alla delar, helhet och delar. Vi är beredda att fullt ut försvara, ta ansvaret för och föra denna politik vidare. Vi är övertygade om att det är denna politik som klarar Sverige, och för det har vi också fått ett starkt stöd. Förvägras vi att ta detta ansvar, därför att politiken blockeras av dem som bara kan säga nej, måste väljarna få säga sitt. Vinner den däremot bifall skall vi gå vidare med en öppenhet, med ett samtal och med en strävan efter samförstånd, så brett detta nu låter sig göras. Det har varit regeringens ambition, och det är regeringens ambition, och det kommer vi att fortsätta att fullfölja.

Fru talman! Inte heller när det gäller företagsbeskattningen föreslår vi en genomsnittlig skärpning. Vad vi vill göra är att fördela om mellan företag. Det är riktigt att vi vill höja arbetsgivaravgifterna. Vi vill därmed ta tillbaka litet grand av den stora vinstökning som exportföretagen får på grund av kronans fall. Men alla de pengar som vi därigenom skulle få in från detta och mer därtill vill vi ge tillbaka till företagsamheten, och inte minst till småföretagen, genom offensiva satsningar på tidigarelagda beställningar och annat. Vi har även lagt fram en lång rad besparingsförslag, alltså inte bara höjningar av skatten. I första hand är det naturligtvis välkända gamla vänsterståndpunkter som handlar om det militära försvaret. Vi har också gett oss på den statliga administrationen. Vi har föreslagit sänkt tak i sjukersättningen för att just kunna undvika att ge sig på de allra svagaste och de som har de lägsta inkomsterna. Till sist vill jag säga något om realinkomstskyddet i skatteskalan. Ni tar bort effekten av devalveringen på de s.k. basbeloppsanknutna förmånerna. Varför vidtar ni inte åtminstone den lilla åtgärden att se till att devalveringseffekten också slår på höginkomsttagarna genom att räkna om brytpunkten också i fråga om detta. Det är väl ingen som får realinkomstskydd i detta läge. Men varför gör ni inte åtminstone den lilla rättviseförändringen i era förslag att ni tar bort devalveringseffekten för höginkomsttagarna?